Herr talman! Jag har en fråga till jämställdhetsminister Margareta Winberg. Vi talar i kammaren ofta om hur viktigt det är för Sverige att ha duktiga naturvetare och tekniker för att vi ska ligga i framkant när det gäller IT-teknik, miljöteknik, bioteknik m.m. Då måste både kvinnor och män lockas att studera på våra tekniska högskolor. Med tanke på detta blev jag oroad när jag häromdagen läste att det socialdemokratiska studentförbundet inte fick bedriva en jämställdhetskampanj utanför kårrestaurangen på Chalmers tekniska högskola utan att först ha bett om lov. Man blev alltså ivägkörd. Det förvånar mig mycket att man återigen ska få läsa sådana nyheter om Chalmers efter vårens diskussion om den slutna föreningen, som bara var öppen för män och också är rekryteringsbas för forskning. Mina frågor till jämställdhetsministern är: Hur arbetar jämställdhetsministern för att också våra högskolor ska bli "mainstreamade" och jobba för jämställdhet? Och hur kan vi bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och utbildningen när det ser ut på det här sättet?
Herr talman! Det är en väldigt viktig fråga som Carina tar upp, inte minst mot bakgrund av att vi i somras fick en dom från EU som säger att metoden med s.k. Thamprofessurer inte längre kan tillämpas på våra universitet och högskolor. Men det betyder ju inte att man inte kan tillämpa positiv särbehandling. Jag vill understryka det, eftersom några högskolor och universitet för ett tag sedan tolkade EG-domen på det sättet. Jag menar, och det menar också Thomas Östros, att det är ett felaktigt sätt att tolka detta. Jag hoppas att han, för det är ju hans ansvarsområde, kommer att kunna förtydliga det i regleringsbrevet så småningom. När det gäller den högre utbildningen och forskningen finns det vissa inslag i den forskningspolitiska propositionen som är särskilt riktade till kvinnor och kvinnliga forskare. När det gäller den här typen av kampanj har jag faktiskt inte läst om det Carina tar upp. Möjligen är det så att man måste begära tillstånd för att få ha kampanjer på högskolans och universitetets område. Det tycker jag i så fall kanske inte är så märkligt.
Herr talman! I det här fallet var det så att man behövde ett tillstånd. Men då hade man kanske kunnat lösa det lite smidigare än så här, då det blev en JO anmälan. Det kan tyckas vara ett osmidigt sätt att göra sig känd. Jag kan också ställa en följdfråga: Hur långt har man kommit med jämställdhetslagstiftningen när det gäller våra högskolor och vår högre utbildning?
Herr talman! Jämställdhetslagen täcker inte utbildningen. Det finns andra lagsystem som, enligt vad jag har förstått, ska vara lika heltäckande. Det finns möjlighet att förändra också dem. Men jämställdhetslagstiftningen, som för övrigt ska debatteras här i nästa vecka, täcker bara arbetsmarknaden. Jag vill också tillägga att regeringen för några veckor sedan tog ett beslut för att motverka det Carina Ohlsson nämnde i sitt första inlägg, nämligen enkönade grupper på framför allt gymnasieskolor - för sådana finns - med bara manliga elever och studerande. Detta beslut innebar att grupper som vill verka för en annan ordning på våra gymnasieskolor, man har kallat dem för feministgrupper, ska kunna söka pengar för att starta en verksamhet mot den här typen av gamla, dåliga strukturer som tyvärr fortfarande finns.
Herr talman! Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att inte överklaga Miljödomstolens beslut om att tillåta gruvbrytning i Ersmarksberget i Sorsele kommun. Naturvårdsverket har hela tiden hyst oro för att lönsamheten skulle vara låg och att efterbehandlingen av gruvområdet skulle kunna bli lidande. Med tanke på bl.a. den senaste tidens händelser runt gruvbrytning och dess konsekvenser, t.ex. Aitik, tycker jag personligen att Naturvårdsverkets intresse för att se helheten runt gruvbrytning är intressant. Jag skulle vilja fråga miljöministern hur han ser på Naturvårdsverkets agerande i just den här frågan.
Herr talman! Jag känner inte till den här frågan. Även om jag gjorde det hade det varit svårt för mig att kritisera myndigheten för att man inte har tagit möjligheten att överklaga ett sådant här beslut. Uppenbarligen har verket, efter sedvanlig och noggrann genomgång av frågan, kommit fram till att detta är acceptabelt och att man inte behöver överklaga. Jag vet inte så här på rak arm vilka möjligheter jag skulle kunna ha att ytterligare sätta mig in i ärendet och påverka det.
Herr talman! Jag tyckte det var intressant med Naturvårdsverkets intresse att se helheten. Jag kan konstatera att det i budgeten för kommande år och i den forskningspolitiska propositionen finns en satsning på hållbar utveckling och kompetensutveckling inom gruvnäringen i de två nordliga länen. Det är positivt och bra. Sverige är en ledande gruvnation i Europa, och vi har ett ansvar och en möjlighet att vara ledande även på miljöområdet, som är kopplat till gruvverksamhet. Näringen har ju, förutom debatten runt minerallagen, haft en inblandning i ett antal olyckor - i Spanien, i Rumänien och nu senast uppe i Gällivare. Det är därför jag frågar om och försöker väcka uppmärksamhet för Naturvårdsverkets roll i det här arbetet. Ska näringen kunna utvecklas positivt måste miljötänkandet bli än starkare. Det är här jag tycker att det vore intressant att höra miljöministerns syn på Naturvårdsverkets sätt och förmåga att agera i samband med den här verksamheten.
Herr talman! Om vi nu inte diskuterar det här enskilda fallet, det enskilda överklagandet, är det klart att gruvbrytningen är en oerhört viktig fråga när det gäller att få en hållbar utveckling i vårt land och i världen i dess helhet. Dels, vilket vi har sett exempel på, finns det ibland stora säkerhetsproblem med gruvdriften, dels står gruvorna för väldigt mycket av avfallsproduktionen i vårt land och i många andra länder. Jag tycker att det är viktigt att Naturvårdsverket har en bra kompetens på det här området. Jag tror också att gruvbrytningens roll i framtiden blir en viktig del av den miljöpolitiska strategin. Vi kommer nu också att arbeta med det förslag till nya prospekteringsregler som har lagts fram av en utredning med anledning av ett antal uppmärksammade gruvbrytningsprospekteringar där det varit problem när det gällt miljön och naturvården.
Herr talman! I torsdags fick neutralitetsutredaren Rolf Ekéus sina starkt försenade direktiv. Den process som har lett fram till Ekéus utredning är allt annat än förtroendeingivande från regeringens sida. Det är viktigt att den här utredningen har ett starkt och tydligt mandat från regeringen, men i direktiven till Ekéus står det bara att det har ansetts angeläget att också få till stånd en allmän säkerhetspolitisk granskning osv. Av vem har det ansetts angeläget? Jo, av oss moderater, det är ju tydligt. Men anses det inte angeläget också av regeringen? När regeringen använder sådana här härtill-är-vinödda-och-tvungna-formuleringar riskerar man att skada utredningens trovärdighet innan den ens har påbörjats. Därför vill jag fråga vice statsministern: Anser hon att uppgiften är angelägen? Och i så fall:

Herr talman! En given följdfråga blir då: Varför skriver regeringen inte det? Vidare måste ju Ekéus utredning ha tillgång till allt relevant material och alla relevanta personer för att vara trovärdig. Men i direktiven skriver regeringen i stället att utredaren i nödvändig utsträckning ska ta del av tillgänglig skriftlig och muntlig information. Vad betyder då i nödvändig utsträckning? Vem avgör det? Är det regeringen? Kan det innebära att man begränsar det material som Ekéus får ta del av? Den första neutralitetskommissionen fick tvärtom avgöra själv vilket material man behövde ta del av. Och vad betyder tillgänglig information? Är inte en av poängerna med en sådan här utredning att den ska gräva fram fakta och göra dem tillgängliga för folket? Har Ekéus resurser och mandat från regeringen att gräva, eller avser man tvärtom att begränsa informationen? Därför vill jag ställa följande följdfråga: Är vice statsministern beredd att ge Rolf Ekéus mandatet att själv avgöra vilket material han behöver ha tillgång till och själv avgöra vad som kan offentliggöras och publiceras? Och återigen: Varför skriver inte regeringen att detta är en angelägen uppgift om man nu tycker så?
Herr talman! Det är naturligtvis så att utredaren själv bedömer sitt material. Självklart är det Rolf Ekéus själv som ska bedöma vilket material som för honom är angeläget att ta fram och analysera. Vi skriver tillgängligt material eftersom otillgängligt material faktiskt är lite svårt att få fram. Det är bara att konstatera. Det här ska också ske i samråd med en referensgrupp av parlamentariker, så vi får nog tillfälle att diskutera detta i sak. Jag tycker att det är lite futtigt att ständigt hålla på och ifrågasätta en sådan här utredning redan innan den har kommit i gång.

Herr talman! Jag har en fråga angående visum för anhörig till invandrare. Jag hoppas att någon minister kan svara på den. Om en invandrad svensk medborgare söker permanent uppehållstillstånd för en anhörig, t.ex. en moder som blivit änka, och får avslag försöker man med det näst bästa och söker turistvisum så att modern kan få lära känna dotterns nya släkt i Sverige och fira jul med barnbarnen. Men då får hon avslag med hänvisning till den tidigare ansökan, att det därmed är troligt att hon inte tänker ge sig i väg igen från landet. Jag vill veta om det här är en policy.
Herr talman! Vi konstaterade just att ingen av oss som sitter här som svarande i dag har medverkat vid hanteringen av sådana här frågor. Den här frågan bör ställas till ansvarigt statsråd, och det är Maj-Inger

Herr talman! Jag har en fråga på samma ämnesområde som Johnny Gylling tidigare var inne på, bl.a. bränslefrågan. Jag vill utveckla frågan till att handla om framtiden, och jag ställer den till miljöminister Som ledamot av trafikutskottet möter jag ofta frågan från människor: Varför händer det inte mera när det gäller att få fram alternativa, miljöriktiga bränslen och bättre miljöanpassade fordon? Vi i trafikutskottet gjorde en resa till USA nu i höst och studerade bl.a. Kalifornien. Där har man varit väldigt målmedveten och satt upp tydliga mål. Man har sagt: År 2003 ska 10 % av bilarna vara s.k. nollemissionsbilar, dvs. bilar som inte släpper ut någonting till omgivningen. Från Centerpartiet har vi föreslagit att man från regering och riksdag borde vara tydligare och också här i Sverige snabbare driva på utvecklingen. Delar miljöministern åsikten att den här utvecklingen behöver påskyndas i Sverige? Och i så fall vilka ytterligare konkreta åtgärder är han beredd att föreslå för att verkligen åstadkomma detta?
Herr talman! Jag delar uppfattningen att den här utvecklingen behöver påskyndas. Det faktum att det sker omfattande ökningar av utsläppen från trafiken, särskilt när det gäller koldioxid, gör - åtminstone på lite längre sikt - att detta är en nödvändig utveckling. Det positiva är att vi i regeringen har engagerat oss mycket i att stödja biogasprojekt i ganska många kommuner med bra resultat. Vi har gjort det genom att stödja ett antal s.k. pilotprojekt, framtagningen av etanol osv. Jag diskuterar just nu med finansministern om hur vi ska hitta en bra och hållbar strategi för det här stödet. Det har funnits problem när det gäller det som vi har gjort hittills. Vi har t.ex. inte i första hand kanske stött inhemsk producerad etanol som har varit ekologiskt av hög kvalitet, utan vi har stött användningen av vinetanol från Europas vinöverskott, vilket inte riktigt var meningen. I Kalifornien har man valt metoden att ett visst antal procent av alla bilar ska vara av det här slaget. I det samarbete som finns inom EU har vi valt att ha en viss målförminskning av koldioxidutsläppen totalt sett, vilket också stimulerar den typen av bilar som inte har dessa utsläpp.
Herr talman! Jag uppskattar att miljöministern, liksom jag, tycker att det är angeläget att vara pådrivande på det här området. Men jag är alldeles övertygad om att det behövs mera tydliga åtgärder för att man ska komma någon vart. Det räcker inte med mål för att man ska reducera koldioxidutsläppen. Dessutom är det lite märkligt att det nu aviseras beskattning av biodrivmedel som regeringen och dess stödpartier gör i budgetpropositionen. Är miljöministern beredd att t.ex. skapa en ny miljöklass för alternativa typer av diesel för att påskynda och bejaka den utvecklingen? Är han beredd att se till att alternativbränsle blir tillgängligt på alla bensinmackar runtom i landet så att det inte blir en hönan och ägget-situation hela tiden?

Herr talman! Jag är beredd att pröva samtliga exempel som har nämnts. Vi diskuterar också dessa exempel och ett ytterligare antal exempel för att stimulera den här utvecklingen. Det sker inte minst mot bakgrund av de allvarliga hot som klimatförändringarna innebär och som gör att vi måste hitta alternativa bränslen till de fossila bränslena. Då handlar det mycket om biobränslen, och det gäller att få fram en bra utveckling på det området. Vi har gjort mycket. Vi kommer att fortsätta att arbeta med det, och vi kommer att tvingas och att vilja göra ganska mycket i framtiden.
Herr talman! Jag har med intresse följt dagens klimatdebatt, där miljöministern mycket tydligt påpekade behovet av att föra över godstransport från väg till järnväg. Nu ser jag till min bestörtning att Banverket tydligen inte har råd att bygga dubbelspåret mellan Mjölby och Motala. Det är precis ett sådant projekt som skulle göra det möjligt att föra över väldigt mycket trafik från väg till järnväg. Kommunalråden i Mjölby och Motala vill ha klara besked från Banverket och regeringen om vad som gäller i den här frågan. Jag undrar om miljöministern har något klart besked att ge kommunalråden i Mjölby och Motala.
Herr talman! Nej, tyvärr kan jag inte ge klara besked av det slaget. Det här är ju en fråga som ligger under Näringsdepartementet. Däremot kan jag ge besked om min alldeles bestämda vilja att hitta flera olika sätt att i Sverige, men kanske ännu mer i Europa, föra över trafik från landsvägarna till järnvägarna, inte minst gäller det godstransporter. Det måste vi göra av trängselskäl, men naturligtvis också av miljöpolitiska och klimatpolitiska skäl. Det finns ju prognoser om att godstrafiken på väg ska öka med ungefär 40 % under den närmaste tioårsperioden. Det skulle naturligtvis ställa oss inför oerhört svåra problem. Situationen är dessvärre den att den här typen av förändringar kräver stora insatser i infrastrukturen och stora insatser för att bryta alla de byråkratiska barriärer som finns i Europa. Det är en väldigt trög process att åstadkomma detta. Men vi arbetar från svensk sida aktivt inom EU för att få den här ändringen till stånd. Vi gör det också i Sverige genom att vi bygger ganska ordentligt med järnvägar för närvarande.
Herr talman! Det är jättebra att vi bygger järnvägar. Men pendlingen är också väldigt omfattande i Östergötland. Det är alltså helt enkelt för trångt på de spår som finns. De byråkratiska hindren finns för övrigt även i Sverige. Vägverket och Banverket planerade tidigare en samprojektering av den här sträckningen eftersom detta hänger ihop med frågan om riksväg 50, som Vägverket håller på att utreda. Om Banverket nu planerar att skjuta fram den här satsningen så omöjliggör det samprojekteringen. Jag skulle vilja höra om miljöministern har någon idé om hur vi ska få Vägverket och Banverket att samarbeta mer kring dessa frågor. Behövs det helt enkelt ett trafikverk, en sammanslagning av de båda verken, för att det ska bli en lösning? Det är ett förslag som kan vara värt att pröva.
Herr talman! Det här är ett viktigt problem. Det är, tycker jag, för mycket sektorsindelning inom de olika trafikverken, vilket förmodligen har skapat lite svårigheter att hitta de riktigt samlade lösningarna och kanske framför allt de lösningar som innebär att man kan ha olika typer av kombitransporter - alltså en samverkan mellan landsvägstransporter och järnvägstransporter. En sådan är nödvändig om man ska kunna föra över mer gods på järnvägarna. Jag arbetar just nu med att ta fram en miljömålsproposition. Där finns ett förslag från Miljömålskommittén, inte om att slå samman trafikverken - jag tror att det skulle bli gigantiska, svårhanterliga institutioner - men däremot att inrätta ett organ som blir ansvarigt för att dessa verksamheter samordnas, så att man kan få samlade effektiva lösningar på transportproblemen.
Herr talman! Under kommande hundra år beräknas växthusgaserna ge en temperaturhöjning i världen på uppemot tre grader. Klimatkommittén skriver bl.a.: "Sverige bör verka för att klimatfrågan betraktas som ett centralt element i arbetet med en globalt hållbar utveckling." Herr talman! Nu när miljöministern redan har klorna framme i oljefrågan vill jag fråga: Kommer klorna att användas även i koldioxidfrågan på Europanivå? Förbereder svenska regeringen omedelbart några initiativ för att åstadkomma gemensamma koldioxidskattenivåer?
Herr talman! Jag visade mina klimatpolitiska klor under en och en halv timme under en särskild klimatpolitisk debatt för en stund sedan. Jag beklagar att Harald Nordlund inte var med på den debatten. Men jag kan visa lite klor nu också. Visst är det nödvändigt av konkurrensskäl, och framför allt naturligtvis också av miljöskäl, att vi hittar olika vägar att samordna beskattningen internationellt. Jag har själv vid flera olika tillfällen föreslagit att man ska försöka åstadkomma en europeisk beskattning som är samordnad. Många av de problem som vi nu måste möta inom klimatpolitiken kräver naturligtvis internationella lösningar. Det gäller t.ex. den internationella transportverksamheten, där i dag både flyget och sjötransporterna är befriade från koldioxidbeskattning. Det ger dem konkurrensfördelar som inte är bra. Det motverkar en god miljöutveckling. Dessutom måste vi förstås också arbeta inom ramen för FN och klimatkonventionen, vilket upptar väldigt mycket av min tid för närvarande.
Herr talman! Jag lyssnade mycket intresserat på debatten men jag hörde inte då, och hör inte heller nu, något klart besked om att det förbereds direkta initiativ från den svenska regeringen för att åstadkomma detta. Miljöministern svarar nu att han är intresserad av att sådana initiativ tas. Man jag tolkar svaret så att några förberedelser för att ta initiativ på gemensamma nivåer inte finns just nu.
Herr talman! Jag känner inte till några nya initiativ. Det här är ett område som tyvärr också ligger utanför mitt departement - tyvärr, eftersom detta är viktigt klimatpolitiskt. Det finns inga nya initiativ, men vi har redan nu ståndpunkter på de här områdena som ligger precis i linje med vad Harald Nordlund efterlyser.
Tack. Därmed är den utsatta tiden överskriden. Det är ytterligare ett tiotal som har anmält sig. Jag beklagar att inte alla har kunnat få komma till tals. Jag tackar företrädarna för regeringen för att de har kommit hit och svarat på kammarledamöternas frågor.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat om justitieministern är beredd att skärpa straffen för s.k. svarttaxiverksamhet. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag ser mycket allvarligt på den olagliga taxiverksamhet som förekommer. Jag delar Maud Ekendahls uppfattning att den olagliga verksamheten både utgör ett hot mot en fungerande konkurrens och utsätter resenären för risker då föraren är en okänd person som inte står under kontroll av någon tillsynsmyndighet. En skärpning av straffet för olaga yrkesmässig trafik trädde i kraft i oktober 1998 genom den nya yrkestrafiklagen. Straffmaximum höjdes då från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Straffskärpningen är en viktig signal om att det här rör sig om ett samhällsproblem som det är angeläget att bekämpa. När man diskuterar vilket straff en brottslig gärning bör leda till är det dock viktigt att komma ihåg att det alltid är domstolen som avgör detta. Mycket arbete sker på gator och torg genom polisens försorg för att komma åt den olagliga taxiverksamheten. I samverkan mellan flera aktörer har olika projekt startats och strategier lagts upp för att komma åt de personer som ägnar sig åt denna olagliga verksamhet. Jag bedömer därför att det i dag inte behöver införas några nya regler utan hänvisar till de möjligheter som står till buds genom det gällande regelverket.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsminister Björn Rosengren för svaret på min interpellation om svarttaxi. Svarttaxi är ett allmänt begrepp. För att inte koppla ihop svarttaxi med svensk taxinäring, som bedriver sin verksamhet på ett mycket seriöst och legalt sätt, vill jag kalla svarttaxiutövarna Svenska Taxiförbundet, enskilda taxiägare samt många av oss andra är minst sagt irriterade över svartskjutsarna. Det är glädjande att näringsministern liksom jag ser mycket allvarligt på den olagliga taxiverksamhet som förekommer. Att jag har ställt den här interpellationen beror på att jag för några veckor sedan deltog vid en sammankomst mellan Taxiförbundets skånska regionär, lokala taxiägare från Ängelholm, Båstad och Helsingborg samt företrädare för polisen. Det framkom att man räknar med att i städerna Landskrona och Helsingborg i nordvästra Skåne ett tjugotal svartskjutsare regelbundet är i farten under veckosluten. I min hemstad Ängelholm är antalet ungefär hälften så stort. Vi var helt överens om att svartskjutsarna utgör ett stort hot mot taxinäringen liksom om att det finns en uppenbar risk för att de som åker med svarttaxibilar kan utsättas för fara. Inte sällan har svartskjutsarna utfört också andra kriminella handlingar. I Stockholm har polisen och taxi genomfört en gemensam operation, där polisen tog 140 svartskjutsare. 34 av dessa personer fanns i brottsregistret, och I min interpellation till näringsministern framhåller jag att det bör genomföras en lagändring som innebär återkallande av körkortet och beslagtagande av bilen. Om man både återkallar körkortet och beslagtar bilen, kan svartskjutsaren inte utöva sin verksamhet. Ministern hänvisar nu till den skärpning som skedde 1998, då fängelsestraffet höjdes från sex månader till ett år. Jag tycker att det är bra att den skärpningen gjordes. Den tyder på att man ser allvarligt på det här problemet. Jag skulle ändå för debattens skull vilja fråga om näringsministern vidhåller sitt motstånd mot mitt förslag om återkallande av körkortet och beslagtagande av bilen.
Fru talman! Enligt polisens uppskattning finns det i hela Sverige i dag mellan 400 och 500 personer som regelbundet ägnar sig åt att köra svarttaxi. Dessa personer gör sig skyldiga till olaga yrkesmässig trafik. Det är framför allt under helgerna och i storstäderna som denna olagliga verksamhet äger rum, och det hänger samman med att det då kan vara svårt att få tag i en vanlig taxi. I Stockholm startade polisen för några veckor sedan en aktion liknande den tidigare aktion som nämndes av Maud Ekendahl. Den nu aktuella aktionen syftar till att få bort svarttaxiverksamheten från huvudstadens gator. I samband med aktionen påbörjades också en informationskampanj för att upplysa människor om riskerna med att åka svarttaxi. Flygblad delas ut på platser där verksamheten är vanligt förekommande under helgerna. Jag har ett sådant flygblad här i min hand och kan senare ge det till interpellanten. Avsikten är att förmå folk att avstå från att använda svarttaxi genom att upplysa dem om vilka konsekvenserna kan bli av att åka med en främmande person som inte står under kontroll av någon tillsynsmyndighet. Det sker, som interpellanten också har sagt, tyvärr många brott i samband med att människor åker i en svarttaxi. I synnerhet när man åker ensam är risken stor att bli rånad, misshandlad eller, vilket också förekommer, våldtagen. Det är polisen som ansvarar för den kampanj som jag här beskriver, men polisen samverkar med framför allt skattemyndigheterna, länsstyrelsen, Svensk Handel och Taxiförbundet. Kampanjen kommer att pågå en längre tid med återkommande aktioner. Målsättningen är att få bort en stor del av den olagliga taxiverksamheten. Vid en liknande aktion i våras uppskattade polisen att svarttaxiåkandet minskade med ca 75 %. Det tycker jag visar att det i stor utsträckning går att komma till rätta med problemet med tillämpningen av dagens regelverk. Jag kan också glädja Maud Ekendahl med att polisen i de städer som hon nämner i interpellationen, Landskrona och Helsingborg, sedan drygt ett år tillbaka arbetar på ett liknande sätt som polisen i Stockholm för att få bukt med svarttaxiverksamheten.
Fru talman! Jag instämmer i att det är alldeles utmärkt att ha aktioner där man samarbetar inom taxi och polis. Men vi vet ju hur polisen har det och vilka resurser som polisen har. Jag tycker därför att det vore lyckligast ju mer vi kan se till att få till stånd lagändringar som gör att vi på olika sätt kan rensa bort träsket inom en snar framtid. Jag hörde att det t.ex. nu i Kalmar också börjar växa fram problem och att polisen tillsammans med landshövdingen är på väg att försöka utforma någon aktion. Jag tycker att det är ett glapp i lagstiftningen, om jag får uttrycka mig så. Jag har här plockat fram ett tjugotal domar som jag har i min hand. Den första är från Göteborg år 1995 och den senaste från Uddevalla i maj i år. Det är bara en enda dom, och det är den första från år 1995, som handlar om ett fängelsestraff på två månader. Annars är det enbart dagsböter. Domstolarna dömer till dagsböter, och sedan har vi ett glapp ända till fängelse. Det är där jag skulle vilja se ett mellanting, att vi har flera steg att gå. Jag tror att det är mer verksamt. Man vet att det är mycket bättre att återkalla ett körkort och att beslagta en bil. Det är därför jag tycker att näringsministern ska bära med sig det och försöka fundera på om det inte är värt att få in en lagändring i alla fall.
Fru talman! Det finns i dag möjlighet att återkalla körkortet för den som kör svarttaxi. Enligt lagen ska ett körkort återkallas bl.a. om körkortsinnehavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiksäkerhetens intresse. Denna återkallelsegrund är tillämplig på den som kör svarttaxi. Man kan alltså med den lagstiftning som finns i dag ta bort körkortet. När det sedan gäller beslag av bilen torde det, som Maud Ekendahl konstaterar i interpellationen, inte finnas någon möjlighet att ta en bil som har använts i svarttaxiverksamhet i beslag. När man diskuterar denna fråga bör man dock ha i minnet att den bestämmelse som finns för att förklara bilar som har använts för olovlig körning förverkade har visat sig relativt svår att tillämpa. Det beror dels på att bilar har ett relativt högt värde varför tillämpningen av den s.k. proportionalitetsprincipen oftast leder till att bilen inte kan förverkas, dels på att de personer som gör sig skyldiga till upprepade olovliga körningar ofta har tillgång till flera bilar. Om det visar sig att det inte går att få bukt med svarttaxiproblemet inom gällande lagstiftning kan det självklart finnas anledning för regeringen att titta närmare på om det finns skäl att strama upp lagstiftningen. Jag delar den meningen. Vi får se med kampanjerna etc. hur vi bättre kan klara av företeelsen med svarttaxi.
Fru talman! Jag instämmer med vad näringsministern säger. Jag har haft diskussioner med en åklagare innan jag skulle ha den här debatten om just problemet med att beslagta bilar, eftersom vi också har en regel att man ska vara ägare av bilen. Jag tycker i så fall att man är tvungen att titta på lagstiftningen så att man ska ta personen oberoende av om han äger bilen eller inte. Det får ägaren och den som har kört bilen göra upp sinsemellan. Jag tror inte att lagstiftningen är omöjlig att förändra. Ser man att man inte klarar av det, precis som Björn Rosengren säger här, kanske man får titta på det. Det tycker jag är mycket glädjande, och jag vill tacka ministern för det svaret. Jag tyckte att det kanske kunde vara enklare. Jag ville göra en jämförelse med fiskerilagen. Där kan man faktiskt beslagta redskap, båt eller bil. Det var den kopplingen som jag gjorde. Varför kan man göra det för en sådan grupp, och inte komma åt detta? Avslutningsvis ber jag att få tacka för svaret. Jag ser fram emot att vi följer frågan. Jag hoppas att det löser sig, men om det inte gör det hoppas jag att näringsministern återkommer.

Fru talman! Åke Sandström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att dels ompröva delar av de nya transportbidragsreglerna, dels kompensera de värst drabbade företagen. Frågorna ställs mot bakgrund av de nya regler som sedan den 1 januari 2000 gäller för transportbidraget. De nya reglerna innebär bl.a. att bidrag för transporter av jordbruks och fiskeriprodukter inte kan lämnas. Beträffande Åke Sandströms inledande fråga måste jag klargöra att gällande gemenskapsregler om statligt stöd för regionala ändamål inte är tillämpbara på jordbruks och fiskeriprodukter. Detta innebär i praktiken att regionalpolitiskt stöd inte kan ges för transporter av jordbruks och fiskeriprodukter. De regler som regeringen måste anpassa sina regionala stöd efter är på denna punkt mycket tydliga, och jag ser i dag inga möjligheter att ompröva beslutet att inte stödja transporter av jordbruks och fiskeriprodukter. Vad avser Åke Sandströms andra fråga, vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att kompensera de värst drabbade företagen, kan jag konstatera att det i dag är svårt att, utöver befintliga och av EG kommissionen godkända stödformer, kompensera enskilda företag utan att riskera att bryta mot EG:s statsstödsregler. Detta gör att jag inte finner det lämpligt att uttala mig i termer av kompensation. Jag vill dock påpeka att den regionalpolitiska utredningen nyligen presenterade sitt slutbetänkande, och det bereds för närvarande inom Näringsdepartementet. Den framtida utformningen och användningen av företagsstöden kommer att vara en del i detta arbete.
Fru talman! Tack för svaret. Tyvärr måste jag konstatera att väldigt många frågetecken kvarstår utifrån mina frågor. Min huvudinvändning är, för det första: Av vilken anledning tillämpas denna regel retroaktivt? Varför tillämpas den retroaktivt ett helt halvår bakåt i tiden? Anser ministern att det är rättfärdigt? För det andra: Vem ska stå för de merkostnader som drabbar berörda företag som gjort upp långsiktiga affärsuppgörelser på felaktiga premisser? För det tredje: Vilket motbud hade den svenska regeringen när detta infördes? Hade regeringen gjort något för att behålla transportersättningen på livsmedelssidan, eller accepterades förändringen bara rakt av utan protester? För det fjärde: Gäller inte samma regler för alla EU-länder? Ett företag i Rosengrens hemlän, Norrfrys i Haparanda, skulle investera och satsa på 40 nya jobb. De har nu gått till ett medarbetande företag, en underleverantör i Glossen utanför Berlin, för livsmedelsförädling. Där får man i samma EU-värld 35 procentigt stöd för livsmedelsförädling. Hur är det möjligt? Har vi inte samma regler? Fru talman! Det var dessa nischprodukter, bl.a. i norra Sverige, som skulle rädda livsmedelsproduktionen när vi gick in i EU. Det är de nischprodukterna som nu tappar marknadsandelar. Det gäller Verum hälsofil, Västerbottensost, Fjällmessmör, Jockdricka m.m. Detta är inte rimligt. Man tappar marknadsandelar, och får dessutom 8-9 miljoner kronor i merkostnad på årsbasis. En utomordentligt viktig fråga är: Av vilken anledning införs denna förändring i år? När jag i går kollade upp detta i detalj såg jag att gällande gemenskapsregler infördes den 10 mars 1998. Har regeringen tillåtit ett felaktigt stöd under hela den här tiden? Beträffande den regionalpolitiska utredningen måste jag konstatera att endera är detta ett felcitat eller så har man inte tänkt igenom innehållet. Det finns mycket få förslag som kompenserar för avståndsberoende nackdelar. Utredningen har föreslagit att man tar bort transportstödet i dess helhet. Man tar också bort flera andra selektiva stöd, t.ex. sysselsättningsstödet. Jag vet att det blir ytterligare nya uppgifter för näringsministern med småföretagen. Det är då viktigt att vi får klara och långsiktiga spelregler för småföretagen. Att ändra på reglerna under pågående säsong och dra in poäng för hela säsongen är varken populärt eller rimligt. Möjligen kan det vara det i samband med grova fel, och det anser jag inte att företagen har gjort i det här sammanhanget. Här är det överdomaren som har konstaterat det hela och konstruerat nya regler. Jag vill repetera min huvudinvändning. Den gäller retroaktiviteten i detta. Jag vet att vi i den här kammaren inte får fatta retroaktiva beslut. Nu kanske inte detta är att betrakta som ett beslut, men varför drar man in detta när det drabbar småföretagen med uppskattningsvis - och det är en rätt nära uppskattad beräkning - 8-9 miljoner på årsbasis?
Fru talman! Regeringen anmälde utifrån riksdagens godkännande till EG-kommissionen under våren 1999 de förändringar i stödformer som föreslogs i propositionen Regional tillväxt - för arbete och välfärd för kommissionens godkännande. Jag vill här poängtera att i denna anmälan föreslog regeringen inga ändringar avseende fortsatt bidrag för transporter av jordbruks och fiskeriprodukter. Utifrån det faktum att gällande gemenskapsregler om statligt stöd för regionala ändamål inte är tillämpbara på jordbruks och fiskeriprodukter krävde EG kommissionen att den möjlighet som tidigare funnits att stödja dessa typer av produkter skulle tas bort. Utifrån de klara reglerna fann jag det inte rimligt att driva frågan vidare, och att genom detta i värsta fall riskera hela stödets framtid eller åtminstone kraftigt försena kommissionens beslutsprocess. Det hade kunnat innebära stopp i stödgivningen. Jag vill också påminna om att fortsatt stöd av denna typ av produkter utan kommissionens godkännande innebär ett otillåtet stöd. Detta medför återbetalningsskyldighet för de enskilda företagen - och det brukar inte vara så lustigt. Jag är väl medveten om de problem som kan drabba vissa företag på grund av de nya reglerna. Jag kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen i de regionalpolitiskt prioriterade områdena mycket noga. Jag kan också konstatera att informationen kring ändringarna i stödformer till vissa berörda kan ha varit bristfällig, vilket jag självfallet beklagar. Fru talman! Låt mig sedan kort kommentera den framtida utformningen. Allmänt kring företagsstödens framtid vill jag återigen hänvisa till den regionalpolitiska utredningen, som nyligen presenterade sitt slutbetänkande. Regeringen avser att återkomma i frågan under hösten 2001. Det är också så att utredningen inte har föreslagit att man ska ta bort transporstödet. Det är inte sant. Därmed finns det självfallet frågor i utredningen som jag inte delar, och som kanske inte heller regeringen och kammaren kommer att dela. Detta är ju en utredning, och den ska sedan behandlas i vanlig ordning med ett betänkande som går ut på remiss, och sedan ska en proposition tas fram. Jag vill särskilt trycka på utredningens konstaterande att företagsstödet inte kan ersätta entreprenörskap, företagande och dynamik. Vi rör oss nu i stället från en kompensationspolitik till en stimulanspolitik. Jag kan alltså klart uttrycka till Åke Sandström att vi mer går från den klassiska kompensationspolitiken till en politik som ska stimulera tillväxt och företagens möjligheter att leva även i min hemort, Norrbotten.
Fru talman! Jag konstaterar att jag fortfarande inte har fått svar på frågorna. Retroaktiviteten är besvärande, och där tycker jag inte att det är rimligt att man tar detta under så lång tid bakåt. Frågan om lika regler i hela EU-området är också angelägen. Jag saknar en kommentar till varför man kan ge stöd i Tyskland för liknande verksamhet. Det borde vara lika. De långsiktiga spelreglerna hoppas vi mycket på. Vad gäller förhoppningarna inför den regionalpolitiska utredningen och dess förslag ska vi från Centerpartiets sida med stort intresse följa detta. Om jag har kunnat läsa mig till en felaktig information så är det mitt fel. Den beskrivning som jag har fått är att man ändrar kraftigt i transportstödsreglerna. Det finns utomordentligt stora uppgifter för regional utjämning och utveckling, som utgiftsområdet heter i dag, att jobba vidare på för att vi ska få en tillväxt i hela landet. Jag konstaterar att vad gäller kompensationen så är detta inte möjligt. Jag konstaterar vidare att ministern säger att informationen har varit bristande. Tyvärr kommer inte det att hjälpa de företag som nu tappar marknadsandelar och intäkter. Det är utomordentligt viktigt att vi skapar långsiktiga och, framför allt, stabila spelregler. Så här får vi inte göra fler gånger. Personligen menar jag att det är både orättfärdigt och orättvist, och framför allt också ogenomtänkt att man måste förfara på det här sättet. Nu har vi sett att det är högre kostnader och lägre intäkter som är en klar trend i hanteringen av de här stöden. Jag har inte kunnat utröna av svaret vad som var regeringens motbud i de här förhandlingarna. Men jag tackar som sagt för svaret så långt. Tack!
Fru talman! Låt mig göra konstaterandet att retroaktivitetsfrågan självfallet är olycklig. Men samtidigt är det så att om vi inte hade gjort detta så hade det blivit en återbetalningsskyldighet. Man kanske kan säga att felet var att man inte tidigare uppmärksammade detta, och tog bort det då. Det kan vi kritiseras för. När det gäller Tyskland så kan jag tyvärr inte svara på det. Men det kan röra sig om ett etableringsstöd eller liknande på 35 %, som har nämnts här. Jag kan alltså inte svara på detta, men jag ska undersöka det. Statsstödsreglerna och därvid transportstödet gäller självfallet för alla länder. Spontant kan jag säga att det skulle förvåna mig om man i Tyskland har transportstöd. Det är ju väldigt specifikt för de nordliga länderna i EU. Här tror jag att det handlar om ett etableringsstöd. Men låt oss titta på det, och ändå kontrollera att inte Tyskland - vilket jag är helt säker på - använder ett stöd som inte är tillämpligt och som vi har funnit oss i att icke använda. Det här företaget uppe i Haparanda som nämns är ju ett företag som går mycket bra. Det beror just på att man har duktiga entreprenörer och inte på stöd.
Fru talman! Det duktiga företaget i Haparanda skulle ha utvecklats ännu mer i Haparanda om man inte hade ändrat de här reglerna. Det är den beskrivning jag har fått. Låt mig för tids vinnande konstatera att jag ser fram emot ett fruktbart samarbete kring genomförandet av Regionalpolitiska utredningens förslag och intentioner. Jag tror att det där finns grund för en samsyn för regional utjämning och utveckling, vilket är väldigt viktigt. Utredningen andas tyvärr en del av att man går mot mer generella stöd och vill ta bort många selektiva. Det finns en begränsning i värdet av den inriktningen. Jag vill tacka för svaret.

Fru talman! Åsa Torstensson har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén om han avser att verka för att förhindra en utveckling som tvingar fram nya kommunsammanslagningar. Åsa Torstensson har vidare frågat honom på vilket sätt han avser att arbeta för att tillförsäkra alla landets kommuner möjligheten att utvecklas i enlighet med lokala förutsättningar och den lokala viljan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Vad gäller frågan om utvecklingsmöjligheterna på lokal och regional nivå kan jag konstatera att regeringen på olika sätt arbetar med detta viktiga område. Jag kan bl.a. nämna Parlamentariska regionkommitténs slutbetänkande, Regionalpolitiska utredningen och Demokratiutredningens slutbetänkande. Samtliga dessa har förslag eller överväganden som påverkar lokalt och regionalt självstyre och förutsättningar för att delta i utvecklingen av den egna kommunen eller regionen. De regionala tillväxtavtalen kan även komma att inverka på dessa frågor. Frågan är således under beredning i Regeringskansliet. Vad gäller frågan om kommunsammanslagningar kan jag inledningsvis nämna att orsaken till att riksdagen ursprungligen fattade beslut om kommunsammanslagningar var det ökade kravet på en mer omfattande offentlig verksamhet. Större kommuner har dock medfört vissa negativa effekter vad gäller närhet och demokrati. Detta får ställas mot att de nya sammanslagna kommunerna fick ökade resurser för att tillgodose invånarnas behov av service. Förutsättningarna för ändringar i kommunindelningen regleras i den s.k. indelningslagen. I denna anges bl.a. att regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i kommuner om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmänna synpunkter. Vid prövning av frågan om indelningsändring ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring får beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. 1998/99:KU21 att kommunsammanslagningarna har minskat medborgarnas möjligheter till insyn och överblick över den kommunala verksamheten samt att antalet politiskt aktiva minskat. Riksdagen har begärt att regeringen ska återkomma med förslag som gör det enklare att dela kommuner genom att procedurerna som har samband med kommundelningar underlättas. Regeringen beslutade i november 1999 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att föreslå åtgärder som bl.a. ska öka medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala demokratin samt stärka den kommunala representativa demokratin. Kommittén ska också enligt sina direktiv göra en översyn för att se över hur de procedurer som har samband med kommundelningar kan underlättas, dvs. hur ärendena utreds, vem som beslutar samt möjligheten att genomföra en snabb indelningsändring när beslut väl fattas. Kommittén ska enligt sina direktiv redovisa sitt arbete senast den 1 februari 2001. Jag vill även återigen nämna Demokratiutredningens slutbetänkande. I betänkandet pekar man på att kommundelningar är att föredra framför att inrätta fler kommundelsnämnder men att känslan för solidariteten måste fördjupas så att storstädernas starka socioekonomiska segregering inte leder till sned resursfördelning. Jag vill i detta sammanhang också peka på det kommunala utjämningssystemet som syftar till att ge kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Det innebär även att de senaste årens tillväxt i den svenska ekonomin kommer hela kommunkollektivet till godo. fr.o.m. år 1996 har dessutom särskilda medel anvisats för att skapa möjligheter att tillfälligt bistå kommuner och landsting som på grund av speciella omständigheter kan hamna i en särskilt svår ekonomisk situation. Kommundelegationen och Bostadsdelegationen hanterar dessa frågor. Jag vill också nämna att regeringen i en proposition föreslagit att ett omställningsbidrag ska inrättas för de landsting som har haft en stor befolkningsminskning under en femårsperiod. Regeringen har således försökt att underlätta för kommuner bl.a. vad gäller deras möjligheter till samverkan och möjligheter att agera under likvärdiga förutsättningar. Det ekonomiska stödet har jag nämnt. Jag vill också nämna att kommuner fått ökade samverkansmöjligheter, bl.a. därför att det införts enklare regler för tillskapande av kommunalförbund och möjligheten till att ha gemensamma nämnder. Vissa kommuner samverkar mer än andra. Oavsett hur nära en kommun väljer att samarbeta med en annan kommun vill vi från regeringens sida poängtera vikten av att en fokusering görs på den lokala demokratin. Det är viktigt att medborgarinflytandet ökar i kommunerna. Genom att öka antalet förtroendevalda ledamöter kan även närheten till medborgarna öka, och på så sätt kan den lokala demokratin stärkas.
Fru talman! Jag börjar med att tacka Britta Lejon för svaren på mina frågor. Jag skrev dessa frågor med anledning av att regeringens tjänsteman, som har ett mycket tydligt regeringsuppdrag och därtill arbetar med kommuner i förändring, gick ut och förespådde nedläggningen av 100 kommuner. Jag ställde inte frågorna till demokratiministern utan till statsrådet Lövdén därför att jag förväntade mig att kommunernas statsråd också gjorde någon form av sammankoppling med de demokratifrågor som demokratiministern har försökt förankra och förtydliga i regeringen. Jag förväntade mig att de frågorna skulle föras samman med de ekonomiska aspekterna som Lövdén svarar för. Inte vid något tillfälle har jag mött eller förstått att regeringen eller något statsråd har fört samman dessa två mycket viktiga aspekter för medborgardelaktighet och medborgaransvar. Men jag accepterar naturligtvis att regeringen explicit har fångat in demokratiaspekterna i mina frågor. Då vill jag vända frågan tydligare tillbaka till demokratiministern som fyller svaret med ett flertal utredningar som demokratiministern har initierat. Dessa svar ges tillsammans med demokratiministerns krav, önskemål eller hur man ska uttrycka det om att det krävs 10 000 nya förtroendevalda i detta land just för att skapa en ökad delaktighet och lokal demokratisk utveckling. Detta kan också föras samman med frågan varför det blev så tyst när en av regeringens tjänstemän faktiskt agerade på det här sättet och förmedlade att 100 kommuner är i fara och att vi kan förvänta oss att dessa läggs ned. Var finns det motsatta anslaget? Var finns regeringens ambition att i praktisk politik påvisa för oss som engagerar oss i kommundelningar och i lokalt utvecklingsansvar att det finns en annan planering än den som en av regeringens tjänstemän tillåts ta upp utrymme i medierna för? Det ställs krav på helhet, och det ställs krav på att se sambanden mellan demokratifrågor och det ekonomiska ansvaret på ett lokalt plan. Jag vänder därför på frågeställningen. När demokratiministern hänvisar till tidigare reformer och kommunsammanslagningar men egentligen inte bekräftar att dessa sammanslagningar har fått negativ effekt på antalet förtroendevalda och det lokala engagemanget, kan jag inte annat än tolka det som att denna 50, kanske nästan 60 år gamla reform fortfarande skulle vara aktuell på 2000-talet. Jag vänder på frågan: Kan ministern på något sätt ge stöd så att 100 nya kommuner tillskapas i stället? Kan det få ta utrymme i medierna som en tydlig politisk inriktning till skillnad mot när man låter regeringens andra tjänstemän få uttala 100 kommuners nedläggning?
Fru talman! Jag är helt överens med Åsa Torstensson om behovet av att se till helheten och att se sambanden. Våra intentioner - och då tror jag att jag menar både de värderingar som Åsa Torstensson och som jag själv och våra olika partier står för - är att det ska finnas goda förutsättningar för en vital demokrati och ett vitalt lokalsamhälle i Sverige. Och då är det viktigt att koppla samman de demokratiska aspekterna med de ekonomiska. Den kommunala historien är historien både om de ekonomiska förutsättningarna för att kunna leva upp till behoven av service och kommunal verksamhet och om önskemålen, behoven och förväntningarna på den lokala demokratin, liksom om hur de historierna har gått samman och ibland gått på tvärs mot varandra. Ska våra ambitioner inför framtiden om det vitala lokala samhället och den fördjupade demokratin i Sverige kunna realiseras är det viktigt att man ser sambandet.

Åsa Torstensson frågar var regeringens ambition finns om en motsatt utveckling mot att 100 kommuner försvinner. Jag tror att just medvetenheten om att vi inte kan se bara den ena sidan av saken utan att vi måste se både de ekonomiska och de demokratiska aspekterna i framtiden kan skönjas i den nyligen förändrade ansvarsfördelningen i regeringen när det gäller regionalpolitiken. Ulrica Messing har nu som nytt statsråd ansvar för regionalpolitiska frågor, m.fl. En av anledningarna till det är att regeringen vill kunna ägna sig mer åt de här frågeställningarna. En annan viktig sak när det gäller de här frågorna är att beskriva för Åsa Torstensson att vi både inom Finansdepartementets ram men också hos mig på Justitiedepartementet sedan en tid tillbaka - i mitt fall sedan några år tillbaka - har inrättat ett uppföljningssystem. Jag tror att jag vid någon tidigare interpellationsdebatt med Åsa Torstensson har nämnt detta. Vi försöker dra lärdomar och se effekterna av hur kommunernas förändringsarbete och utvecklingsarbete påverkar bl.a. den demokratiska infrastrukturen. Allt det här, ambitionen att skaffa oss ökade kunskaper men också ambitionen att arbeta mer offensivt med regionalpolitiken, är några svar som Åsa Torstensson har efterlyst.
Fru talman!

Jag utläser att den del som gäller demokratiaspekten tar ministern med sig och arbetar aktivt med, på grund av att den nya ministern för regionalpolitiska frågor explicit kanske ska jobba med ekonomin. Demokratiministern bör ha ambitionen att skapa en större helhetssyn på de här frågorna, med demokratifanan högt. Jag har de förväntningarna. Men det handlar också om att i praktisk, tydlig, aktiv politik lägga fram förslag och gå vidare. Ministern har haft och har redan i dag ett redskap. Ministern, liksom jag, vet att det finns ett stort antal kommundelar som väntar på att få starta eget. Det finns ett stort antal kommuninvånare som är beredda att gå in i nya politiska förtroendevalsystem. Det är system som vi har i dag. Man skapar inte något nytt i sig, utan man går in i befintliga partier och tar på sig politiska uppdrag just för att påverka vad i ekonomin som ska prioriteras utifrån ett kommunalt perspektiv. Man vill vara med och påverka vilken barnomsorgskostnad som kommunerna ska ta ut, man vill vara med och påverka bostadsutveckling osv. Det handlar mycket om det lokala ansvaret om närområdet. Vi vet, eftersom ministern hänvisar till indelningslagen, att regeringen har avslagit Torslanda kommundels ansökan om att få starta en ny kommun. I den delen finns 3 % av Göteborgs kommuns invånare. Därtill bekräftade regeringen att man tillåter 97 % att ha en otroligt stark vetorätt och att 3 % inte kan frigöra sig och få starta eget. Det är redskap som ministern har redan i dag. Under gårdagen fattade regeringens förlängda arm, Länsstyrelsen i Västra Götaland, beslut om att inte tillåta Ljungskile kommundel att gå vidare med en ny utredning. Återigen motverkar man människor aktivt genom att blockera möjligheter för människor att ta på sig nya uppdrag. Jag har ett förslag till ministern som ministern aktivt skulle kunna föra fram på sin dagordning. Det är att under tio år ge signaler om att våra kommuner ges utrymme för att skapa 100 nya kommuner. Det skulle i förlängningen innebära 10 000 nya människor som engagerar sig och tar ekonomiskt ansvar. Med en sådan inriktning skulle man tydligt markera vad det är för utveckling vi vill ha i samhället där medborgaransvar och medborgarens delaktighet tydligare står på dagordningen när man pratar om kommunernas utveckling.
Fru talman! Åtgärder och att gå vidare utifrån insikter, talar Åsa Torstensson om. Och det är naturligtvis det som är målsättningen för hela politiken. Åsa Torstensson nämner att det ur hennes perspektiv vore lämpligt om regeringen under tio år kunde ge signaler om att vi nu ska arbeta för 100 nya kommuner. Jag hyllar de goda ambitionerna bakom detta förslag. Men jag tror att det är viktigt att vi håller i minnet att förutsättningarna för den lokala demokratin och den lokala utvecklingen ser oerhört olika ut i landet. Jag tror att det faktiskt måste vara så. Kommuner är ju inte något i sig själva, utan förutsättningarna för en god lokal verksamhet och en god lokal demokrati ser olika ut på olika håll i det här landet. Ibland kanske förutsättningarna blir bättre om kommuner, i rak motsats till vad Åsa Torstensson pratar om, faktiskt ökar sin samverkan över kommungränserna. Det kanske är för dyrt för en kommun att ha en sorts samhällsservice, en särskild sorts skola. Det kanske är bättre att man då tillsammans med några andra kommuner åstadkommer detta, för att kunna fortsätta att vara en kommun, för att kunna fortsätta att bedriva en bra service. Ibland kanske förutsättningarna talar för att gå åt motsatt håll. Den existerande kommunen är alldeles för stor för att väl kunna leva upp till de behov och förväntningar som människorna i den delen av landet har. Att lösningen av alla problem är att skapa 100 nya kommuner undrar jag verkligen om det är sant. Jag tror att lösningarna måste se olika ut i olika delar av landet. Men regeringens ansvar är naturligtvis att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Sedan är det upp till människorna lokalt att själva försöka forma sin verklighet på bästa sätt. Jag vill bara tillägga att vi faktiskt från regeringens sida har påbörjat ett antal åtgärder, även om det kanske inte är exakt de som Åsa Torstensson efterlyser. Vi har avsatt medel för demokratiutveckling. Jag anser att några av de viktigaste frågorna för utveckling av demokratin i Sverige handlar om skolan och demokratin liksom om den lokala demokratin. Därför är det så oerhört glädjande att kunna konstatera att när nu sista ansökningsdagen för demokratiutvecklingsmedlen har löpt ut för det här halvåret har vi fått in över 400 ansökningar. Olika intressenter, föreningar och sammanslutningar av olika slag, har oerhört goda förslag om hur man ska kunna utveckla demokratin ur olika aspekter. En mycket stor del av de drygt 400 ansökningarna innehåller just förslag om utveckling av den lokala demokratin. Det är oerhört glädjande att vi har fått ett så enormt gensvar. Det är bara att konstatera att det finns idéer och framåtanda. De ansökningar som regeringen kommer att kunna bifalla kommer att leda utvecklingen framåt. Det är jag helt övertygad om.
Fru talman! Det är positivt att regeringen får en så god respons utifrån olika ansökningar. Jag är den första att bekräfta att det är positivt. Men jag är också mycket medveten om den rörelse som de här ansökningarna bekräftar finns runt om i landet. Jag har besökt många av dem. Jag har varit delaktig i många av dem. Jag vill också vara den första att bekräfta flexibiliteten och tillåtelsen att just se olika ut. Men det jag efterfrågar är en tydligare inriktning mot just det jag har tagit upp. Man ska inte enbart se en ensidig utveckling, där sammanslagningar av kommuner fortfarande ska gälla 50 år efter en gammaldags reform. Den var aktuell på 50-talet. Det är just med anledning av nya arbetsformer och samverkan som det ges förutsättningar att skapa nya, mindre kommuner i dag. Mindre geografiska enheter och lägre invånarantal är det jag efterfrågar. Det finns i dag en ensidig bild av den ekonomiska problematikens lösning. Det är ökade sammanslagningar och en ökad stordrift utifrån ekonomisk effektivitet. Det tror inte jag på. Återigen: Sammanför detta med kravet på 10 000 nya förtroendevalda!
Fru talman! Jag håller helt med Åsa Torstensson om behovet av att se till helheten, att se både ekonomin och demokratin tillsammans. Vi kan inte skapa goda förutsättningar för vare sig det ena eller det andra om vi inte ser till helheten. Jag kan försäkra Åsa Torstensson att regeringen arbetar aktivt för att ge det svenska lokalsamhället goda förutsättningar att utvecklas i en positiv riktning som innebär fördjupad demokrati. Men lösningen kanske inte alla gånger är 100 nya kommuner. Lösningen kanske är goda förutsättningar för ett vitalt lokalt samhälle både när det gäller förutsättningar för en god kommunal verksamhet och förutsättningar för ett fördjupat folkstyre lokalt.

Fru talman! Jag skulle vilja rapportera från det informella toppmötet i Biarritz den 13-14 oktober. Den allvarliga krisen i Mellersta Östern kastade självfallet sin skugga över mötet. Regeringscheferna riktade en kraftig vädjan till de israeliska och palestinska ledarna och folken att stoppa upptrappningen av våldet och återvända till förhandlingsbordet. Jag är därför glad att parterna deltagit i toppmötet i Sharm el-Sheikh efter Biarritzmötet. De första rapporterna därifrån än positiva. Vid den avslutande lunchen deltog den nye jugoslaviske presidenten Kostunica. Där välkomnades den demokratiska utvecklingen i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Stöd till förbundsrepubliken utlovades på samma villkor som för andra länder i regionen. Kostunica var optimistisk om möjligheterna att bryta ned de gamla maktstrukturerna, och han redovisade en öppen attityd i successionsfrågan. EU har utlovat katastrofhjälp på 200 miljoner euro ur EU:s biståndsreserv. Omfattningen på det mer långsiktiga stödet till länderna på västra Balkan diskuteras vidare redan den här veckan. Stats och regeringscheferna diskuterade även det meddelande kommissionen lämnat om läget på oljemarknaden. Ordförandegruppen kommer att söka framföra EU:s gemensamma syn på läget vid det möte mellan producentländer och konsumentländer som äger rum den 17-19 november i Riyadh. Flertalet länder, däribland Sverige, har också framfört att man vänder sig mot tanken att använda skatteinstrumentet för att dämpa oljepriserna. Man enades också om att intensifiera energidialogen med Ryssland. Kommissionen fick även tillfälle att presentera sitt andra paket med åtgärder för att förbättra den marina säkerheten, en fråga Frankrike med rätta prioriterar högt. Detta fick allmänt stöd, och kommissionen uppmanades att lägga fram förslaget om marin säkerhet så snart som möjligt. Fru talman! Låt mig nu övergå till att redovisa de två stora förhandlingskomplex som låg på bordet vid toppmötet, nämligen regeringskonferensen och rättighetsstadgan. Jag vill tillägga att toppmötet var informellt till sin karaktär. Inga skrivna slutsatser efterlämnades. Bara en muntlig uppsummering av ordföranden gjordes. Det är naturligt att inga överenskommelser gjordes eftersom det inte kan göras innan hela paketet är klart. Regeringen anser beträffande kommissionen att det är centralt att en medborgare från varje medlemsland finns representerad i kommissionen. Andra små och medelstora länder har samma uppfattning. Statsministern förklarade under toppmötet att kommissionens legitimitet stärks av att den har ledamöter från alla medlemsländer, och Sverige vill ha en väl fungerande och stark kommission. De stora länderna förde å sin sida fram en modell med ett tak för antalet ledamöter kombinerat med en rotation av kommissionsplatserna. Ett par av de stora länderna deklarerade att rotationen borde vara helt jämlik och att de för sin del kunde acceptera att vara utan ledamot i kommissionen under en tid. Så till frågan om fördelning av rösterna i ministerrådet. De större länderna fick ett löfte i Amsterdam om ändrad röstviktning i utbyte mot att avstå sin andra kommissionär. Hälften av medlemsländerna vill ha en omviktning, medan den andra hälften önskar eller vill diskutera ett system med dubbel majoritet, dvs. majoritet av både röster i rådet och befolkning. Vi upplever dock att rörelsen går mot en omviktning av rösterna. Flera modeller finns i omlopp, inklusive en svensk. Diskussionen gäller främst röstbalansen mellan de stora länderna och övriga. Dessutom handlar det om huruvida Tyskland ska ges fler röster än övriga större länder. I regeringskonferensen diskuteras också en övergång till kvalificerad majoritetsomröstning för ytterligare ca 40 av de 70 artiklar som i dag har beslutsformen enhällighet. Det stora flertalet områden i fördraget beslutas ju redan i dag med kvalificerad majoritet. Från svensk sida ser vi det som en naturlig utveckling att lämna enhällighetskravet på områden som minimiregler för asyl och migration och sociala rättigheter samt för de få återstående artiklarna inom områdena inre marknad, industri och transporter. Statsministern redovisade samtidigt vår negativa hållning till att överge enhällighet bl.a. för det civilrättsliga samarbetet liksom på skatteområdet, möjligen med undantag för frågan om samarbete mellan myndigheter för att förhindra skatteflykt. Många länder har svårigheter inom något av de viktigare områdena. Men totalt sett föreligger ändå ett tryck för övergång till kvalificerad majoritet på fler områden. På punkten om närmare samarbete förändrades bilden inte nämnvärt i Biarritz. En mycket stor majoritet vill ta bort rätten för ett medlemsland att i den första och tredje pelaren lyfta fram enskilda förslag om att en grupp av länder ska kunna fördjupa samarbetet på ett visst område och lyfta upp det till Europeiska rådet för enhälligt avgörande. En stor majoritet vill också att det ska räcka med färre deltagare än hälften i ett närmare samarbete - den s.k. kritiska massan. Endast några få vill mjuka upp de bakomliggande kriterierna, till vilka hör att samarbetet ska vara öppet för alla, vara en sista utväg, inte skada unionen och medge en roll för kommissionen. Det är viktigt att ett EU med ett stort antal medlemmar inte förlamas genom att några få hindrar andra att utveckla samarbetet. Däremot är det vitalt att det inte skapas en fast kärntrupp inom unionen och att inte betydelsefulla samarbeten inleds utanför EU:s ramar. Reglerna för flexibel integration måste utformas så att samarbetet är öppet för alla. Det finns också en majoritet som kan tänka sig regler för närmare samarbete inom utrikes och säkerhetspolitikens område. Sverige har en mycket skeptisk inställning till behovet av närmare samarbete i andra pelaren, vilket statsministern redovisade i Diskussionen fram till mötet i Nice i december kommer nu att fördjupas inte minst vad avser s.k. närmare samarbete, detaljerna i ett röstviktningssystem och om enskildheterna i de artiklar där det kan bli aktuellt att alla accepterar kvalificerad majoritet. Det återstår alltså många svåra frågor. Jag är efter mötet ganska övertygad om att vi kommer att nå en överenskommelse i december om ett nytt fördrag. Vi måste helt enkelt bli färdiga om vi vill vara säkra på att unionen ska stå klar att vid utgången av 2002 ta emot nya medlemmar. Jag vill även redogöra för vad som sades om stadgan för fundamentala rättigheter. Den har sin upprinnelse i ett beslut vid Europeiska rådets möte i Köln i juni 1999. Den 2 oktober i år överlämnade ordföranden i det konvent som utarbetat stadgan, den förre tyske förbundspresidenten Roman Herzog, den färdiga produkten till Europeiska rådet. Genom toppmötet i Biarritz kommer nu Europaparlamentet, kommissionen och rådet att inbjudas att i enlighet med sina procedurregler anta stadgan så att den därefter högtidligen kan proklameras vid toppmötet i Nice i december i form av ett politiskt dokument. Det säger sig självt att tiden har varit kort för en så grannlaga uppgift som att utarbeta en rättighetsstadga. Den text som nu fick sitt preliminära politiska godkännande av Europeiska rådet är resultatet av kompromisser. Till det positiva med texten hör att den innehåller en kraftfull principiell markering av att EU inte bara har ekonomiska utan också sociala, kulturella, moraliska och politiska mål. Stadgan betonar de gemensamma värderingar som samarbetet bygger på. Här ges för första gången en samlad redovisning av de rättigheter och principer som EU ska tillämpa och respektera. Ett huvudmål från regeringens sida har varit att stadgan inte ska underminera Europarådets MR konvention, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Här har nu en godtagbar lösning uppnåtts. Ett annat viktigt mål har varit att se till att stadgan inte medför någon oavsiktlig kompetensöverföring till unionsorganen. Många av de rättigheter som nämns i stadgan ligger utanför EU:s kompetens och är medlemsstaternas angelägenheter. I förslaget finns nu klara referenser till subsidiaritetsprincipen och till nationell lag och praxis. Jag klargjorde vid mötet att regeringens linje förblir att rättighetsstadgan ska antas som en politisk deklaration. Så kommer nu också att bli fallet. Enligt mandatet från Köln ska det därefter undersökas "om och eventuellt på vilket sätt" stadgan ska kunna tas in i fördragen. Ordföranden anmodade Sverige att som inkommande ordförande leda en sådan process. Flera medlemsländer, med stöd av kommissionen och Europaparlamentet, argumenterade under toppmötet för att målet måste vara stadgans inkorporering i fördragen. Vi anser att denna frågeställning snarast hör hemma i och bör avgöras av en kommande regeringskonferens, eller ingå i den breda informella process som vi räknar med ska inledas efter Nice om en lång rad framtidsfrågor. Ett alternativ som Sverige föredrar, som vi också framförde vid Biarritzmötet, är att ansluta de europeiska gemenskaperna till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Detta fick ett brett stöd av många länder.

Fru talman! Mötet i Biarritz var ju ett informellt möte, precis som utrikesministern sade. Den redovisning som vi har fått här i dag är mer en sorts lägesbeskrivning av hur det ser ut. Nu är det bara några månader kvar tills man ska gå i mål, och jag är lite orolig över att det finns så mycket kvar att klara ut. När det gäller kommissionens storlek är det bra att vi hänger fast vid att det ska vara en kommissionär från varje land. Finns det något gehör för den svenska modellen, den s.k. kvadratrotsmodellen, bland de andra länderna? Det kunde vara intressant att få veta. Min fråga gäller det som utrikesministern inledde med, nämligen Jugoslavien-Serbien. Det har nu utlovats pengar som hjälp, 200 miljoner ecu. Vintern närmar sig. Utrikesministern säger att man ska diskutera vidare. Min fråga är: Är de här pengarna tillgängliga nu? Vi har erfarenhet när det gäller EU och hjälp på annat håll att det tar sådan tid och är så mycket byråkrati. Men det är nu den här hjälpen måste sättas in, när allting annat finns på plats.
Fru talman! Om jag får börja med frågan om hjälp till Serbien, är det 200 miljoner euro i humanitärt nödbistånd. Det ska enligt den ansvarige kommissionären Chris Patten kunna betalas ut under de närmaste månaderna. Det handlar om ett nödbistånd för att klara energisituationen, uppvärmningen, maten och liknande som kan behövas. Parallellt med det pågår en diskussion om att Serbien som del i Jugoslavien också ska kunna få del av EU:s övriga biståndsprogram och återuppbyggnadsprogram. Jag räknar med att det även den vägen kommer besked om mer pengar till Jugoslavien redan under hösten. När det gäller diskussionen om kommissionärer och den svenska modellen för röstviktning är det naturligt att det återstår så mycket. Som jag sade binds inte regeringskonferensen ihop förrän alla ser vad de vinner och förlorar i det stora paket kring makt, demokrati och inflytande som det handlar om. Från vår sida har frågan om att ha kvar en kommissionär varit avgörande. Där kan vi dock se att det är ett mycket hårt motstånd från de stora länderna. Det var ett hårdare motstånd i Biarritz mot att ha kvar en kommissionär från alla medlemsländer än vad vi hade förutsatt före mötet. Men vi har självfallet inte ändrat den svenska positionen. Om man gör om systemet med kommissionärer och tar bort den andra kommissionären från de stora länderna ska de kompenseras när det gäller röster. Det är naturligtvis en fråga för dem själva att sinsemellan reda ut hur de ska fördela rösterna mellan sig i de stora länderna. Men den svenska modellen, som vi tycker är ett bra exempel på hur man skulle kunna göra, har fått ett stort gehör framför allt från länder av Sveriges storlek och mindre medlemsländer.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Vi får väl se hur utvecklingen kommer att bli nu, vem som vinner och vem som förlorar. Det avgörs väl inte förrän vid mötet i Nice i december. Jag tackar för svaret när det gäller hjälpen till Serbien som jag verkligen vill understryka behovet av. Om det här inte fungerar nu kommer EU dels att stå där med skammen igen, dels framför allt missa en chans att säkra situationen för president Kostunica.
Fru talman! Jag kan bara instämma i det senare.
Fru talman! Det är oerhört roligt att det som nu har hänt i Serbien verkligen har hänt, att revolutionen blev av och att den, såvitt jag kan förstå, blev oblodig. Att militären och poliserna tycktes vara med på revolutionärernas sida är också bra. Ser utrikesministern ingen fara i att Kostunica nu omfamnas så hårt och, som det verkar, utan förbehåll av västvärlden? Vet vi egentligen vem han är? Vi vet att han är nationalist, att han har varit med i krigen på Balkan och att han enligt massmedierna också är god vän med Karad ic. Men vad finns å andra sidan i hans ställe? Det är min ena fråga. När allting nu börjar bli ljusare i Serbien vet vi också att det finns tusentals kosovoalbanska fångar i fängelserna som inte blivit ställda inför domstol och som är krigsbyten, om jag får använda det ordet, när serberna drog sig tillbaka från Kosovo. Hur tänker man nu göra när det gäller de fångarna?
Fru talman! Det är riktigt att Kostunica är nationalist. Jag är övertygad om att det finns många punkter på hans program som vi kanske inte skulle vara odelat entusiastiska över. Men det viktiga i det här läget är att han värnar om demokratin, värnar om dialog och värnar väldigt mycket om grundlagen och demokratiska spelregler. Det ger en helt annan möjlighet att diskutera även de svåra frågorna, framför allt svåra för nationalister, som Montenegro, Kosovo och liknande, och hur de ska hanteras. Vi har vid alla kontakter hittills kunnat märka att det är en mycket bra representant för det nya jugoslaviska ledarskiktet som vi nu möter och som är beredd att ha en demokratisk dialog kring de här frågorna. Det ger en helt annan möjlighet att få en fredlig lösning av problemen på Balkan i fortsättningen än vad vi har sett tidigare. Jag vill också tillägga att även om vi inte känner Kostunica tycker jag att det har gått oerhört bra för honom under den här tiden när det gäller att hålla huvudet kallt och hålla lugn i landet, på ett sätt som vi måste beundra. När det gäller frågan om de kosovoalbanska fångarna i serbiska fängelser har vi fått det första positiva tecknet, eftersom FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter Mary Robinson har velat ha en speciell representant som studerar förhållandena för kosovoalbanska fångar i Serbien respektive situationen för serbiska fångar i Kosovo. Det är en svensk representant, och han har nu för första gången beviljats inresevisum, vilket gör att han nu kan påbörja sitt arbete. Det vittnar om att den nya regimen har en helt annan inställning än vad Milosevic hade.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det var väldigt bra och uttömmande. Det är mycket positivt som har hänt där nere nu. Det är nästan ofattbart för den som har följt situationen nere på Balkan under många år att se att det nu helt plötsligt har kommit en öppning och en ljusning. Jag tror att väldigt många av oss tycker att det är jätteskönt och känns väldigt bra. Nu gäller det för oss att hänga på och se till att detta verkligen följs upp och att vi löper linan ut. Jag håller med K-G Biörsmark om det han sade i sitt inlägg. Han tyckte att det var väldigt viktigt att Serbien nu blir hjälpt och att de där får den hjälp de behöver, så att de kan klara vintern. Den hjälpen ska naturligtvis inte minska den hjälp som går till de andra länderna på Balkan. Tack för svaret!
Fru talman! Jag kan instämma. Jag vill också stryka under att en av de frågor som Sverige har tagit upp har gällt att andra länder i regionen, som Kroatien, naturligtvis också måste ha ett stöd i detta läge. Det är bara genom att man får en gemensam regional utveckling som man långsiktigt kan minska problemen. Det är naturligtvis, som också båda de tidigare talarna har understrukit, viktigt att komma ihåg hur många problem som finns kvar. Men vi har ändå fått lite bättre möjligheter att ta itu med dem.

Fru talman! Först vill jag säga att jag bedömer uttalandena om att utvidgningen kan bromsas om vi inte släpper ifrån oss kommissionären som en ren förhandlingstaktik. Det är inte så att man ska pressa fram en överenskommelse i Nice som är väldigt ofördelaktig både för de nuvarande små och medelstora medlemsländerna i EU och för de blivande medlemsländerna genom att hota med att utvidgningen annars inte blir av, fördröjs eller förskjuts. Det ingår väl som ett led i det som jag sade om att vi nu ser en rejäl diskussion, där de stora länderna inte vill stå fast vid den överenskommelse som vi menar att vi gjorde redan i Amsterdam om att alla länder har rätt till en kommissionär. När det gäller Europarådets konvention vill jag säga så här: I och med att vi nu gör en politisk deklaration i Nice finns det inte risk för att stadgan underminerar Europarådets konvention. Om vi i den fortsatta diskussionen får gehör för Finlands, Sveriges och andras förslag om att man ska ansluta de europeiska gemenskaperna, dvs. EU, till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter skulle vi tvärtom få en stor förstärkning av Europarådet på ett sätt som vi tycker vore mycket positivt. Men det är just för att undvika problem när det gäller Europarådets konvention om mänskliga rättigheter som vi inte har velat se att man gör denna stadga juridiskt bindande, för då skulle man kunna få en kompetenstvist om vilken domstol som i fortsättningen ska avgöra frågor om mänskliga rättigheter. Då tycker vi att det är viktigt att markera att detta är

Fru talman! Det är en viktig fråga. Den diskussion som säkert kommer att börja efter Nice om vilken sorts EU vi vill ha i framtiden och den fortsatta reformeringen av EU får inte fördröja utvidgningen. Det har vi varit väldigt tydliga med från svensk, men också från i princip alla länders, sida. Utvidgningen ska kunna ske efter denna regeringskonferens. Sedan måste kandidatländerna få chansen att vara med i diskussionen kring nästa regeringskonferens. Det är deras Europa lika mycket som vårt Europa som ska diskuteras. Då måste vi gemensamt, både gamla och nya medlemsländer, kunna diskutera processen inför nästa regeringskonferens. Den diskussionen får alltså inte fördröja utvidgningen.
Fru talman! Först vill jag anknyta till det som sagts om att det är väldigt positivt att man nu kan gå in med katastrofhjälp till Jugoslavien. FN gjorde ju efter kriget en miljöanalys som visade att det fanns oerhört många miljöproblem som uppstod på grund av kriget och som också borde åtgärdas. Dem har man hittills inte kunnat göra något åt med hänvisning till att Milosevic har suttit kvar vid makten. Finns det med i diskussionen om att man också ska miljösanera efter kriget? Sedan går jag till den stora frågan om makt, demokrati och inflytande. Det är egentligen väldigt stora förändringar som nu pågår och som innebär att länderna och deras representanter får mindre inflytande inom EU och att det blir färre som är med i den demokratiska processen, samtidigt som fler beslut fattas som majoritetsbeslut inom EU. Därmed blir det ännu mindre makt för invånarna i länderna. Jag skulle vilja höra om diskussionen om att all makt utgår från folket och människors delaktighet i denna process finns med.
Fru talman! Till att börja med vill jag när det gäller miljöbistånd till regionen säga att det är en del av det mer långsiktiga arbetet med att ta fram planer, projekt och förslag för det bistånd som behövs både till Serbien och till andra delar av Balkan för framtiden. Jag är övertygad om att FN-utredningen också kommer att användas. Ett exempel, där man redan har tittat på insatser, är Donau. Det ingår också i den ganska akuta diskussionen om hur man ska kunna rena och rensa Donau. När det sedan gäller diskussionen om all makt utgår från folket skulle jag inte vilja säga att färre är med i den demokratiska processen. Om det blir tolv nya medlemsländer är det naturligt att vi tillsammans med dessa nya länder ser till att vi också hanterar inflytandet och makten. Ska man inbjuda ytterligare tolv länder är det klart att alla de nuvarande medlemmarna får vara beredda att dela makten med de nytillkomna medlemmarna. Men det är faktiskt någonting vi önskar, eftersom vi vill att de ska bli medlemmar i EU.
Fru talman! Den diskussionen förstår jag fullständigt. Så blir fallet. Samtidigt går det väldigt fort. Det är ett ord som upprepas ständigt och jämt. Man diskuterar EU, att det går fortare och hela denna rörelseprocess. Men det är också oerhört viktigt i en demokratisk process att man har människor med sig, så att de känner delaktighet. När vi i dag pratar om människors bristande intresse och delaktighet i politiken drar vi ofta ett exempel: När man drog ned på antalet beslutsfattare i kommunen och rationaliserade där innebar det att färre fick vara med, och därmed tappade människor intresset. Jag är orolig för att man underifrån får ett stort motstånd emot hela denna process om vi inte ser till att vi också förankrar den. Det skulle vara oroväckande för demokratin i Europa.
Fru talman! Jag kan förstå oron när det gäller hur man ska få en folklig delaktighet i EU-projektet. Det tycker jag är en av de stora frågorna som man ska diskutera efter mötet i Nice. Vad gör man i fortsättningen när det gäller framtidens EU för att förankra besluten bättre, för att få mer av en europeisk debatt, för att få besluten att nå ut och diskuteras mer i de olika länderna av våra medborgare? När det däremot gäller de beslut som ska fattas i Nice tycker jag inte att man kan säga att debatten går för fort. Det är ju till stor del frågor som vi har diskuterat ända sedan den förra regeringskonferensen och som vi måste lösa för att utvidgningen av EU ska kunna fortsätta. Jag tycker att det är viktigt att man faktiskt kommer till ett avslut nu. Men när det gäller den fortsatta debatten om EU:s framtid tror jag också att det är viktigt att man får den så bred som det någonsin är möjligt.

Fru talman! Jag börjar med den sista frågan. Det är precis det här som Sverige, Finland m.fl. också har föreslagit. Än så länge finns det dock inte en total majoritet för det förslaget. Så vi får väl se hur diskussionen går fram till mötet i Nice. När det sedan gäller diskussionen om Mellanöstern kan jag lugna Göran Lennmarker. Flera utrikesministrar i EU har gjort precis samma uttalanden som den svenska utrikesministern, dvs. undertecknad, har gjort. När vi däremot samlades i Biarritz gällde frågan just toppmötet och vikten av att vi fick båda parter att omedelbart delta i toppmötet. Därför gjorde vi en deklaration med det budskapet. Det stod vi också alla bakom. Jag kan garantera, Göran Lennmarker, att det franska ordförandeskapet inte har visat någon irritation över den svenska utrikesministern.

Fru talman! EU talar med en röst. Det kan jag försäkra Göran Lennmarker om. Mina egna uttalanden står t.ex. i mycket god överensstämmelse med vad Javier Solana, som är utrikespolitisk talesman för EU, det som kallas för EU:s utrikesminister, sade vid ett besök i regionen. Så Göran Lennmarker kan sova lugnt om natten. Ifall IGC:n inte blir klar i tid skulle det naturligtvis vara ett oerhört stort problem. Det skulle inte vara ett problem specifikt för det svenska ordförandeskapet utan för hela utvidgningsprocessen. Därför har naturligtvis alla länder ett skäl att se till att regeringskonferensen verkligen blir avslutad i Nice. Men det är också viktigt att vi inte för att få regeringskonferensen avslutad i Nice ger upp alla våra förhandlingspositioner, som t.ex. kravet på en kommissionär.

Fru talman! Finland har lagt fram ett förslag som Sverige stöder, men det är fortfarande oklart om detta förslag kommer att gå igenom, eftersom det fortfarande finns flera länder som väldigt bestämt motsätter sig detta. Jag kan inte utlova någonting här i kammaren som jag inte är säker på att vi kommer att kunna genomföra. Men det är en fråga som vi driver.
Fru talman! Det har pratats mycket om rättighetsstadgan. Jag kommer att ta upp ett problem som kanske är mer juridiskt. Det är oerhört väsentligt att få reda på om regeringen kommer att stå fast vid att stadgan inte ska vara juridiskt bindande och inte få konstitutionella konsekvenser. Frågan blir då också: Kommer man att göra detta till det bittra slutet? Varför är detta så viktigt? Jo, om man gör stadgan juridiskt bindande innebär det att vi tar ytterligare ett steg bort från mellanstatligheten, som ju statsministern sade att han ville värna om, mot en union. Denna fråga är över huvud taget inte diskuterad i Sverige. Vad vill vi ha för ett EU? Regeringen ska ju komma fram till beslut i Nice som är bindande för, skulle jag vilja säga, all framtid eller i alla fall är ganska oåterkalleliga. Då frågar man sig om vi inte först borde ta den där diskussionen, så att vi vet vad svenska folket vill. Det är ingen hemlighet att folket och de styrande kanske inte är på kollisionskurs, men de har inte riktigt samma uppfattning om det här. Frågan är alltså: Har jag uppfattat regeringens ståndpunkt rätt om att stadgan inte ska vara juridiskt bindande? Det finns starka krafter som vill ha den juridiskt bindande. Kommer man att motsätta sig detta?
Fru talman! Jag kan lugna Margit Gennser. Vi är helt bestämda i den svenska regeringen. Vi har också samtliga svenska partier i riksdagen uttryckt samma uppfattning. Stadgan ska inte vara juridiskt bindande. Det har vi framfört hittills. Det kommer vi att framföra också i Nice. Vi kommer inte att acceptera att stadgan görs juridiskt bindande. I Nice kommer man att anta en politisk deklaration. När vi sedan får i uppdrag att fortsätta den här diskussionen under det svenska ordförandeskapet kommer vi att fortsätta att hävda samma uppfattning, och vi anser att det finns väldigt goda skäl - de som Margit Gennser framförde och framför allt kopplingen till Europarådet - till att man inte bör göra stadgan juridiskt bindande.
Fru talman! Tack för svaret! Jag är inte riktigt säker på att jag kan sova helt lugnt om natten, men statsrådet försökte ju att verka bestämd. Vissa principer - de är inte många - kan man helt enkelt inte kompromissa om. Jag hoppas att regeringen får någonting som liknar en linjal i ryggen och håller fast vid den ståndpunkt som är densamma i Danmark och
Fru talman! Så länge den här regeringen sitter kan Margit Gennser sova lugnt om natten.
Fru talman! Jag ska inledningsvis lugna ministern med att säga att jag har förstått vad ministern har sagt om stadgan om mänskliga rättigheter. Jag tänker dock ändå ställa en följdfråga om denna. Anledningen är att regeringens egen tjänsteman i konventet, Daniel Tarschys, ganska tydligt har påstått att trots att det blir ett politiskt dokument kommer detta att påverka EU:s institutioner, även om det inte införlivas i EU:s grundlag, och därmed också rättspraxis. Jag skulle vilja få kommentarer från ministern med anledning av Daniel Tarschys uttalande. Jag undrar också om det har gjorts någon form av analys från regeringens sida just med avseende på vad detta får för effekter, även om stadgan så att säga enbart blir politiskt bindande.
Fru talman! Det Daniel Tarschys har resonerat kring är detta: Stadgan innebär ju att den gäller för EU:s egna institutioner, och när man ska göra tolkningar av vad olika saker innebär och diskutera EU:s egna institutioner finns ändå stadgan som någon typ av välvilligt politiskt underlag för vad man gemensamt politiskt har uttalat att man vill uppnå. På det sättet kan naturligtvis stadgan indirekt få en betydelse. Den får däremot inte direkt betydelse i meningen att man som enskild kan vända sig till Europadomstolen med en specifik fråga utifrån stadgan. Indirekt kan den dock påverka politiska beslut, politiska tolkningar och liknande.
Fru talman! Tack för det svaret. Ska jag tolka det som att detta indirekt också kan påverka nationella ställningstaganden och nationella hanteringar av våra egna beslut, just med anledning av att man börjar hantera saker med hänsyn till denna indirekta påverkan i EU:s institutioner?
Fru talman! Nej, absolut inte. Det är väldigt tydligt hänvisat till att man har olika kompetenser och att stadgan inte styr det nationella agerandet. Jag har egentligen svårt att ange några konkreta exempel där jag tror att stadgan indirekt påverkar diskussioner och beslut vad gäller EU:s institutioner. Däremot är det ganska lätt att göra en distinktion mot det nationella beslutsfattandet och säga att detta inte påverkas alls, mer än om man själv väljer att ha som ett argument i debatten att det eller det står i stadgan. Men det har absolut ingen betydelse för det nationella beslutsfattandet.
Fru talman! Utrikesministern nämnde att frågan om kvalificerad majoritet för skatter var uppe till diskussion. Det finns en skatt där det finns ett väldigt stort behov av att komma överens om åtminstone en lägsta nivå. Jag tänker på koldioxidskatten. Jag undrar om den frågan var uppe till diskussion och hur utrikesministern i så fall agerade.
Fru talman! Det här är en fråga som har diskuterats under lång tid: om man ska kunna tänka sig majoritetsbeslut i skattefrågan i EU. Där har statsministern väldigt tydligt deklarerat, både inför EU nämnden och inför riksdagen, att den svenska positionen står fast: Vi ska inte ha majoritetsbeslut i skattefrågorna. Sedan kan man ha förståelse för hur önskvärt det skulle vara. Det är klart att vi alla tycker att det vore önskvärt om vi kunde komma överens om en lägsta nivå t.ex. på koldioxidbeskattningen. Men det bygger i så fall på att vi kommer överens enhälligt. Börjar man fatta majoritetsbeslut när det gäller skattefrågor är det näst intill omöjligt att särskilja miljöskatter från andra skatter. Släpper man fältet miljöskatter och säger att man där ska fatta beslut med kvalificerad majoritet har vi i praktiken också att se fram emot majoritetsbeslut på hela skatteområdet. Det skulle, på ett sätt som ingenting annat vi har diskuterat hittills, också dra undan grunden för det nationella beslutsfattandet. Skatterna handlar ju väldigt mycket om att kunna finansiera ett lands egen välfärd och egna reformer. Det är därför vi absolut inte har velat se majoritetsbeslut vad gäller skattefrågorna.
Fru talman! Hur ser, med anledning av detta, den fortsatta strategin ut för att åstadkomma någonting åtminstone tillnärmelsevis gemensamt på det här området?
Fru talman! Jag hade gärna velat svara på hur det ser ut när det gäller diskussionen om koldioxidskatten, men jag måste nog hänvisa till finansministern och miljöministern som har mer direkt insyn i de diskussionerna.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga framtiden för Älvdalens skjutfält. Bakgrunden till Rolf Gunnarssons interpellation är en oro för vad som håller på att hända med skjutfältet. Rolf Gunnarsson anför bl.a. att det fr.o.m. början på november 2000 inte kommer att finnas några värnpliktiga på skjutfältet. Älvdalens skjutfält ligger i norra Dalarna på gränsen till Norge. Fältet är Sveriges största övnings och skjutfält med en yta om ungefär 54 000 hektar. Skjutfältet kan utnyttjas för övningar upp till en fördelnings ram. Som exempel kan jag nämna att övningen Snöyra i mars 2000 genomfördes på Älvdalens skjutfält med 3 000 deltagare, 500 fordon och 80 stridsfordon. Jag var själv där, fru talman. Skjutfältet är tillståndsprövat enligt miljöskyddslagen , och villkor och föreskrifter för utnyttjandet är fastlagda. På fältet får militär utbildning, provverksamhet och ammunitionsdestruktion bedrivas. 1999/2000:30). Regeringen anförde i propositionen att grundorganisationen kommer att ha den volym och infrastruktur som behövs för att genom flexibilitet och planering kunna utnyttjas även i en tillväxtsituation. Regeringen konstaterade att det är angeläget att behålla dimensionerande övnings och skjutfält. Regeringen ansåg också att skjutfältet i Älvdalen kommer att få en särskild betydelse för artillerifunktionen i framtiden. I sin behandling av propositionen hade försvarsutskottet inga invändningar när det gällde frågan om att behålla dimensionerande övnings och skjutfält . Utskottet anförde vidare att Älvdalens skjutfält är viktigt vid större övningar och för artillerifunktionen. I den skrivelse Rolf Gunnarsson hänvisar till i sin interpellation - en skrivelse från artilleriregementet till Försvarsmaktens högkvarter den 18 september 2000 - belyses konsekvenserna om den värnpliktiga personalen för bl.a. bevakning dras in. I denna fråga har jag erfarit följande: Försvarsmakten har beslutat att det, även efter det att den nuvarande gruppen värnpliktiga avslutat sin tjänstgöring i början av november i år, tills vidare ska finnas värnpliktiga vid skjutfältet för bl.a. bevakning. Inom Försvarsmaktens högkvarter genomförs en översyn av servicenivåerna vid övnings och skjutfälten. Denna utredning bedöms bli klar före årsskiftet. Vidare avser högkvarteret att göra en kostnadsberäkning och prioritering av de åtgärder som föreslogs i dåvarande generalinspektören Paul Degerlunds utredning om Älvdalens skjutfält från i maj i år. Denna utredning bedöms bli klar under våren 2001. Sammantaget kan jag konstatera att den nuvarande bevaknings och säkerhetsnivån kommer att bibehållas även efter det att de inneliggande värnpliktiga rycker ut i början av november i år. Frågan om den långsiktiga inriktningen utreds inom Försvarsmakten. Fru talman! För närvarande genomförs en mycket omfattande förändring av det svenska försvaret. Den 30 juni i år lades ett stort antal förband och andra militära enheter ned. Den 1 juli inrättades en ny ledningsorganisation. Det är viktigt att det nya försvar som vi nu formar har tillgång till de övnings och skjutfält som behövs för att bedriva en rationell och effektiv verksamhet. Älvdalens skjutfält är en viktig del i detta nya försvar.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag ser i det här svaret mycket som är positivt ur Trängslets synvinkel och för det svenska försvaret. För bara två tre veckor sedan lät det som om beslutet var oåterkalleligt. Inga värnpliktiga skulle finnas vid Trängslets skjutfält i Älvdalen. Den 4 november, det kan man läsa i skrivelserna som också försvarsministern hänvisade till, skulle de värnpliktiga ge sig av. Detta ingav oro då det funnits värnpliktiga i Försvarsministerns svar ger definitivt en ljusning för skjutfältet. Jag tycker att man ska kalla saker vid deras rätta namn och det här är en ljusning och en positiv bild på försvarshimlen både i Dalarna och för svenskt försvar, eftersom vi talar om landets största och kanske bästa skjutfält. Då jag fick ta del av den skrivelse som sänts från artilleriregementet i Kristinehamn till högkvarteret fattade jag genast pennan för att skriva denna interpellation. Det var nämligen en skrivelse författad av chefen för regementet i Kristinehamn och därmed en skrivelse av stor vikt. Skrivelsen innehöll, som jag tolkade den, ett rent hot mot vad jag brukar kalla ett av Europas största skjutfält. Att det låg allvar bakom orden om hot kan följande mening ur skrivelsen ge belägg för: Ett skjutfält, dessutom Sveriges största, där det inte utan stora svårigheter kan bedrivas övningar med spräng och tändmedel samt vapenförvaring på ett vettigt sätt, är inget skjutfält för framtiden och kan svårligen utvecklas för svenska och eventuellt internationella behov. Det var allvarsorden som fick mig att fatta pennan och skriva denna interpellation. Medierna har också förstått det här. Skjutfältschefen uttalade sig och det stod i rubrikerna hemma i Dalarna: Inga fler värnpliktiga i Trängslet. Jag tycker att man kan se det här som ett prima bord, ett väldigt fint bord med fyra ben som man är stolt över. Men det finns planer på att kapa bort ett av benen. Försvarsministern och jag kan vara eniga om att ett bord med tre ben lutar väldigt. Vi ska inte ta upp en debatt om svenska försvaret lutar för närvarande, det kan vi ta en annan gång. Men det blir ett bord som inte är så lättsålt och som man inte vill ha. En fråga är vem som ska komma med de resurser som nu ska tillföras. Det är en intressant fråga. I dag finns det egentligen bara två officerare på Trängslet. Det pratas i den utredning som generalmajor Degerlund gjorde om sju officerare. Jag funderar på varifrån resurserna ska tas. Men det kanske jag inte ska vara orolig för. Det är väl en ordergång från departementet och uppåt som det här ska ordnas genom. Om man ser på den skjutfältsutredning som gjordes av Paul Degerlund finner man att det bara var superlativer som fälldes om skjutfältet i Älvdalen. Men sedan kom ett antal skrivelser fram och tillbaka, bl.a. till Högkvarteret, som gav den här oron. Om man som sagt pratar om utveckling kan man kanske inte såga av ett ben. Den här röran om och kring Trängslet, lite halt ibland, vänster och höger, bakåt och framåt, gjorde att en stor oro spred sig om skjutfältets framtid som inte stämde med den utredning som försvaret har gjort. Men jag har också en annan tanke, som försvarsministern och jag har diskuterat tidigare. Jag tog även upp den när jag var i Oslo och träffade försvarsutskottet där. Finns det några nya kontakter åt väst, med Norge, om eventuellt utnyttjande av det här skjutfältet? Det har diskuterats flera gånger i den här kammaren. Sammanfattningsvis vill jag fråga försvarsministern, för att se att jag har förstått svaret rätt: Kan jag åka hem till mitt hemlän och basunera ut att man kan vara lugn, bara lugn, för nu kommer det resurser till skjutfältet i Älvdalen och det kommer att finnas värnpliktiga? Det sista står ju i svaret, så det har jag redan uppfattat som en klar signal. Dessutom ställde jag frågan: Har det förekommit fler kontakter?
Fru talman! Tack för de vänliga orden från interpellanten. Förhållandena är entydiga. Regeringen har med riksdagens stöd angivit att detta liksom andra skjutoch övningsfält ska behållas och utnyttjas. Det är upp till Försvarsmakten att nu fastställa exakt hur verksamheten ska bedrivas och vilken servicenivå som behövs för att den ska kunna bedrivas. Eftersom detta skjutfält är ett av landets bästa skjutfält, utgår jag från att Försvarsmakten kommer att bedriva verksamhet på ett sätt som gör att fältet verkligen kommer till gott och effektivt utnyttjande, inklusive har den personella servicenivå som behövs. Jag fick också en fråga om Norge och Norges intresse. Jag hade vid ett bilateralt besök ett samtal med min norske kollega i Oslo för ungefär två veckor sedan. Ingenting togs upp från den norska kollegans sida om denna fråga. Jag betraktar detta som det faktiskt har varit i flera omgångar tidigare, att norska regeringar under senare år, oavsett partifärg, icke har önskat aktualisera frågan om att för varaktig norsk utbildnings och övningsverksamhet använda vårt svenska fält i Älvdalen.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern också för de svaren. Jag är fortfarande positiv till svaret och vet att det kommer att uppfattas positivt på skjutfältet. Där har stor oro funnits och man har basunerat ut att det nu är slut med de värnpliktiga och även kanske med bordet på tre ben. Det står i svaret att fältet får betydelse för artillerifunktionen i framtiden. Jag hoppas att fältet ska kunna användas bredare än så och återkommer lite grann till det senare. Framtiden berörde regeringen i försvarspropositionen och vi i försvarsutskottet instämde i regeringens tongångar när det gällde övningsfälten. I generalmajor Degerlunds utredning om Älvdalen, med namnet Älvdalen - ett övnings och skjutfält för 2000-talet, finns också, som jag har sagt tidigare, många superlativer om skjutfältet. Då han bedömer fältet säger han: Mekaniseringen och utvecklingen av olika vapensystem samt ökade svårigheter att öva på civil mark gör att Älvdalens skjutfält alltmer framstår som en tillgång för att öva och bedriva utprovning av nya system. Visst. Det är 54 000 hektar, precis som försvarsministern påpekade. Det är en tillgång för svenskt försvar för framtiden. Generalmajoren betonar att det kostar 35 miljoner i mark och anläggningskostnader per år och han pekar på fältets användbarhet till vinterutbildning för enheter ur Mellersta och Södra Militärdistrikten, framtida brigadövningar inom divisioners ram, hemvärnets utbildning, övningar inom internationell verksamhet, provverksamhet för Försvarets materielverk och FOA, frivilligorganisationernas övningar och skolverksamhet inom Försvarsmakten. Som synes är det en mycket bred verksamhet, och precis som försvarsministern sade: Jag var där, kan jag också säga: Jag var där, på Snöyra, och såg vad man kunde göra. Två reducerade mekaniserade bataljoner var där. Artilleribataljon, ingenjörsbataljon, underhållsbataljon, m.fl. enheter fanns på denna stora övning som utvärderades med mycket gott resultat. Generalmajoren talar också i sin utredning om JAS-systemets utveckling mot att på sikt innehålla markmålsbekämpningssystem med stor räckvidd. Då uppfyller inte små fält de krav som finns när det gäller bl.a. riskområden. Det påpekas i Flygvapnet att man på sikt behöver skjutfält av Älvdalens typ. Det finns, för att fortsätta med generalmajorens utredning, en klar bild över klimatförhållandena. Skjutfältet har utmärkta förhållanden för vinterträning och vintermanöver. Jag ska bara ställa en sista fråga till försvarsministern om ordergivningen i det här fallet, så att vi inte går härifrån och är oeniga. Jag förstår att försvarsministern inte ska ringa till Kristinehamn och säga: Skicka upp 15 gubbar till Älvdalen! Så ska det självklart inte gå till. Jag förstår att departementet har en inriktning som nu går vidare ganska fort, eftersom det handlar om 14 dagar innan de värnpliktiga "skulle tas bort". Jag utgår från att ordergivningen går från departementet till högkvarteret och att det sedan kommer att hända saker och ting. Har jag uppfattat ordergången riktigt?
Fru talman! Det är Försvarsmakten som har att lösa frågorna på det sätt som jag har refererat till i mitt interpellationssvar, och jag utgår ifrån att Försvarsmakten också kommer att göra detta. Det är så orderlinjerna är i vårt land.

Fru talman! Elver Jonsson har ställt flera frågor om postservice och vissa frågor som rör Posten AB:s ansvarsområde. Jag ska besvara frågorna i tur och ordning. Till att börja med frågar Elver Jonsson vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att en samlad allsidig postservice i postlagens anda och bokstav ska förverkligas. Mitt svar på denna fråga är att regeringen bedömer att detta i dag är förverkligat. Denna bedömning har, som bekant, regeringen även lämnat till riksdagen i budgetpropositionen. Som underlag för regeringens bedömning ligger bl.a. den ansvariga tillsynsmyndighetens rapport om utvecklingen och konkurrenssituationen på postmarknaden. Nästa fråga handlar om vilket arbetsgivaransvar regeringen tänker sätta i verket för att lösa frågan om arbete eller utkomst för postkassörer och tusentals anställda. Det är Posten AB eller berört dotterbolag som är ansvarig arbetsgivare för dem som arbetar inom Postkoncernen. Posten AB:s ledning och styrelse har ansvar för att hantera frågor om anställningar och eventuell övertalighet. Dessa frågor är inte regeringens ansvar. Regeringen har dock ställt krav på Posten AB om att hantera frågor om övertalighet på ett ansvarsfullt sätt. Vad jag erfarit har Posten AB tillsammans med de fackliga organisationerna kommit överens om ett särskilt stödprogram, kallat Posten Futurum, för att hjälpa anställda till nytt arbete vid eventuell övertalighet. Posten AB har avsatt runt 2 miljarder kronor för att täcka kostnaderna för bl.a. Den sista frågan är om regeringen som statlig ägare till Posten AB planerar att ta initiativ till att en flerhundraårig service och goodwill kan säkras. Ja, initiativ för detta har redan tagits. Jag redovisade senast för två veckor sedan de krav som riktats mot Posten AB i samband med det förändringsarbete som bedrivs inom företaget. Kraven innebär följande: · Förändringar i kontorsnätet ska ske varsamt och innebära en förbättrad service. Inga postkontor ska stängas förrän det finns ett bättre alternativ till dagens service på plats. · Tillgången på grundläggande kassaservice ska även i framtiden vara lika omfattande som i dag. I begreppet grundläggande kassaservice ska, vid sidan av att betala räkningar, ta ut kontanter på värdehandlingar samt att göra insättningar och uttag med bankkort från konton, även utlandsbetalningar och dagskassehantering ingå. Posten AB är fullt införstådd med dessa krav på verksamheten, och bolagets ledning har försäkrat att den kommer att svara upp mot dessa krav. Posten AB agerar på konkurrensutsatta marknader och möter stark nationell och internationell konkurrens. Bolaget måste för att stärka sin konkurrenskraft och sitt värde fortsätta att delta i dessa marknaders utveckling. Detta är en förutsättning för att Posten AB även fortsättningsvis ska kunna leverera en god service och upprätthålla den goodwill företaget upparbetat. Tillåt mig att avsluta med att säga att jag anser det vara självklart att posttjänsten i landet ska upprätthållas och att servicenivån ska motsvara de i regleringen uppställda kraven. Jag följer därför utvecklingen av postservicen och de förändringar som för närvarande sker inom Posten AB mycket noga.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Rosengren för svaret på min interpellation, inlämnad på riksmötets första dag för snart en månad sedan. Låt mig erkänna att jag har varit lite nyfiken på vem som skulle svara. I medierna har det ju cirkulerat uppgifter om vem som egentligen är regeringens postgeneral. Men när nu statsrådet Rosengren svarar i egenskap av Postoch Teliaminister får väl ändå svaret betraktas, om inte som något slags postalt testamente så är det ändå ett besked om vad regeringen anser. Sett i det ljuset är svaret inte bara kort, det ger inte heller särskilt mycket besked om framtiden för svensk postservice, dvs. de frågor jag efterlyste svar på. De många motstridiga uppgifterna har varit förvirrande för allmänheten och till synes också för departement och postledning. Fortfarande görs det i interpellationssvaret tvärsäkra uttalanden, men det finns få eller inga förtydliganden om vad som är en "grundläggande fullgod kassaservice". Är det lika omfattande? Blir det i verkligheten ett rikstäckande utbud? Sker det till kostnader som är rimliga för enskilda medborgare? Nu säger statsrådet att posten är införstådd med att det ska uppfyllas ett antal krav, men jag vill påstå att oklarheten består. När det gäller näringsminister Rosengrens försäkran om att servicenivån ska bibehållas måste den väl anses ha ett begränsat värde med tanke på den ifrågasatta trovärdigheten som departementschefen har råkat ut för på senare tid. Det har varit luftiga löften om statliga ersättningsjobb, en fortsatt minskning av satsningarna på vägnätet och just nu en djup nedgång för Teliaaktien. För stora delar av Sverige är en offensiv regionalpolitik avgörande om landet ska överleva. Den statliga postala servicen är en viktig del i detta. Men vi har varit med om att staten på praktiskt taget varje vitalt regionalt område håller på att rusta ned. Det må vara en uttunnad och i många fall helt upphörd service. Det räcker med att nämna rättsväsendet såsom nedlagda tingsrätter, och stora landområden är tömda på poliser i tjänst. Den statliga nysatsning som skulle ha behövts har hittills inskränkt sig till tomma löften. Nu finns risken att den postala servicen inte bara blir försummad, utan den kan bli lika nedgången som vårt vägnät och den kan också bli förslösad. I förlängningen kan det handla om kapitalförstöring. Så till de oklara och motstridiga uppgifterna. På min fråga om regeringen anser att vi får en allsidig postservice i postlagens anda och bokstav svarar statsrådet Rosengren att vad göras bör är redan gjort. Det finns omnämnt i budgetpropositionen och i tillsynsmyndighetens rapport om utvecklingen och konkurrenssituationen på postmarknaden. Beträffande konkurrensen vet vi ju inte vad som händer eftersom Konkurrensverket just nu gör en granskning. Min fråga till statsrådet blir: Vad har regeringen och statliga Posten AB för beredskap om Konkurrensverket skulle säga nej till affären när det gäller Postgirot som nu ska säljas till fyra storbankers gemensamma bolag, Svenska Girot? Har regeringen på den här punkten en alternativ plan?
Fru talman! I månadsskiftet april-maj ställde jag en fråga till statsrådet Björn Rosengren med rubriken Posten och medborgarkontor. Anledningen till frågan var då att många, inte minst äldre personer, var bekymrade över nedläggningen av postkontoren. Svaret från statsrådet gav då delvis lugnande besked när det gäller postens service. Det gav också uttryck för en positiv syn på medborgarkontor. Den 1 april 2001 upphör tyvärr möjligheten att utföra banktjänster på postkontoren och troligtvis också vanliga in och utbetalningar, efter vad vi har fått erfara. Är det så att kunderna, som inte vill eller inte kan sköta sina affärer genom Internet, därefter är hänvisade till bankkontoren? Vi har också fått erfara att S-E-banken har meddelat att ca 50 kontor ska stängas, och att Föreningssparbanken aviserar en stängning av minst 100 kontor. Finns det i Svenska Girot AB:s köp av Postgirot något beslut om hur den rikstäckande kassaservicen ska ordnas? Det finns ju ett stort antal orter som saknar både bankkontor och lantbrevbärare. Under 90-talet har Posten minskat antalet anställda med över 15 000 och stängt en bra bit över 1 000 postkontor. Då måste man finna alternativa vägar. Ett sätt kan ju vara att skapa s.k. medborgarkontor, där kommunal service kan kompletteras med post och försäkringskassetjänster, passärenden osv., och att man får en samverkan för att tillgodose medborgarnas behov. Här skulle man också kunna ge informationsservice till personer som själva inte kan hantera den som ges via datorer. Fru talman! Man blir lite förundrad när man ser att Postens ledning ser förändringen som en utveckling och att medborgarna ser förändringen som en avveckling. Det finns alltså en stor klyfta mellan Postens ledning och medborgarna. Från Posten säger man att de 1 800 serviceställen som finns i dag ska utökas till 3 000. Man talar om lösningar som bankomat, telefonbank och autogiro som alternativ till Internet och som givetvis kan vara positivt för stora grupper. Man framför argument för synsättet på utveckling, att det finns lantbrevbärare och att det finns chaufförer som ger daglig service åt alla hushåll och företag. Jag fick själv ett brev hem från Postens vd, där det stod att 22 miljoner försändelser distribueras varje dag. Samtidigt har jag hört inte minst äldre som tycker att det är svårt att förlika sig med tanken på att hämta ut försändelser i en handelsbod. Jag hörde om en kvinna som vägrade att hämta ut sina försändelser därför att hon inte ville gå till en butik med pornografiskt utbud. Därför fick hennes försändelser gå tillbaka två gånger. Då är det ju lite bekymmersamt om också kiosker osv. ska bli ställen där Posten flyttar in. Då återkommer jag, fru talman, till att vi måste hitta alternativa vägar och att en sådan väg skulle kunna vara att verka för medborgarkontor, som givetvis är en kommunal uppgift. Men statsrådet Rosengren skulle kunna agera för att stimulera till medborgarkontor i stället för användning av handelsbodar, bensinmackar osv.
Fru talman! När vi i riksdagen diskuterar en omstrukturering av Postens verksamhet är det ganska lätt att på något sätt stå kvar vid det gamla och gärna vilja försvara de positioner som Posten har intagit. Jag tycker att både Elver Jonsson och Ulla-Britt Hagström på något sätt verkar vara någon form av systembevarare. De värnar om det gamla i stället för att se allt det nya som kan vara till fördel även för människor som bor i glesbygden. Jag tror att vi måste anamma det nya, och därför tycker jag att vi har all anledning att stödja Posten i dess omstruktureringsarbete som också kommer till uttryck i näringsminister Posten står inför stora utmaningar i och med IT tekniken och för några år sedan med faxen, som minskade behovet av en postservice. Strukturen har förändrats successivt. Bevarar vi Posten på det sätt som den har varit, kommer vi att försvaga Postens verksamhet över huvud taget. Det är bättre att vi tar till oss det nya och på det sättet ger även glesbygden möjligheter till postservice. Därför tycker jag inte att man bara ska peka på ett behov av medborgarkontor. Det finns på många ställen ute i glesbygden livsmedelsbutiker som har en lönsamhet som kanske bara ligger och balanserar eller som redovisar förlust. Där skulle det vara en fördel om man, som Posten uppenbarligen tänker göra, knöt den postala verksamheten. På det sättet skulle glesbygdens befolkning få möjligheter att behålla sin livsmedelsbutik. Det kan inte heller finnas någon anledning att vara negativ till en bensinstations möjligheter. Många bensinstationer ute i glesbygden försvinner. Därför tycker jag att det är ett steg i rätt riktning att stötta upp de basala verksamheterna just genom att till dem föra en del av Postens verksamhet. Däremot tycker jag att debatten under sommaren har varit en aning märklig. När Posten gick ut med ett handlingsprogram gick näringsminister Björn Rosengren redan samma eftermiddag ut och ställde upp ett antal villkor för Postens verksamhet. Jag har en känsla av att det mera borde vara Postens styrelse och ledning som ska utforma det hela och att det inte ska komma någon form av rättelse eller korrektiv sedan de har kommit ut med sitt handlingsprogram. Det tycker jag är tämligen stötande. Det vore rätt intressant att höra om Björn Rosengren på något sätt befinner sig i konflikt med Posten, eftersom han gick ut med detta något märkliga uttalande samma dag som
Fru talman! Jag vill, liksom övriga debattdeltagare här, vittna om att det här är en väldigt viktig fråga. De frågor som vi som är politiskt förtroendevalda möter mest när vi är ute på möten i landet är: Hur går det med Posten? Hur blir det med våra vägar? Det är de återkommande frågorna, liksom naturligtvis också frågan om bensinpriserna. Därför är det bra att Björn Rosengren i dag talar mer klartext än vad jag uppfattat att statsrådet har gjort tidigare. Jag kan bara jämföra formuleringarna i svaret till Elver Jonsson här i dag med det svar som jag fick på en fråga i somras. Svaret är daterat så sent som den 12 september. Då sade statsrådet att regeringen anser det vara viktigt att det även framöver finns tillgång till kassatjänster. Det var svaret. Det är klart att man inte blir särskilt lugnad av att det finns tillgång till kassatjänster. Det låter ju lite mångtydigt. I dag är svaret helt annorlunda: "Tillgången på grundläggande kassaservice ska även i framtiden vara lika omfattande som i dag." Sedan definierar Björn Rosengren vad grundläggande kassaservice innebär. Jag välkomnar det. Jag tycker att det är utmärkt att statsrådet nu tar bladet från munnen. Men han måste också förstå att det har varit stor oro bland människor då otydligheten tidigare har varit genomgående. Det är inte underligt att kvällstidningar och andra har haft jättelika rubriker om hur det blir med kassaservicen, med postkontoren och med de postanställda. Jag delar Per-Richard Moléns uppfattning att Posten självfallet måste möta framtiden med förändringar. Men det måste också vara genomtänkta förändringar som innebär att postservicen bevaras och utvecklas, inte avvecklas. Det måste vara en missuppfattning att en försämrad service skulle vara ett klokt sätt att möta framtiden. Det är ju så människor har uppfattat detta; att postkontor försvinner och att man inte vet vad som kommer i stället. Än i dag vet vi faktiskt inte vad som kommer att hända efter den 1 april när det gäller kassaservicen. Vi har fått besked om att den ska vara kvar och att den ska vara minst lika omfattande som i dag. Men på vilket sätt ska den fungera? Vi får möjligen respektera att det kan ta ett tag till innan näringsdepartement och post kan ge besked om detta. Men då får också statsrådet förstå att oron finns kvar, inte minst hos alla de pensionärer som inte är hemma i Internet och bankgirovärlden och allt annat som man kan använda för att klara sina betalningar. Det är fortfarande väldigt många människor som går med sina räkningar varje månad till ett post eller bankkontor och betalar på vanligt sätt, trots att det i dag kostar 20 kr att betala en räkning på posten. Det kostar 40 kr att skicka pengar med postanvisning. 50 kr kostar det på banken, säger Elver Jonsson. Det är egentligen en urholkning av servicen, visst är det så. Jag har ändock några frågor som jag skulle önska att statsrådet kunde ge besked om. Han har antytt, precis som Centerpartiet har sagt, att minst ett vanligt traditionellt postkontor ska vara kvar i varje kommun. Om jag uppfattat det rätt så var det på PRO kongressen som statsrådet meddelade detta. Det vore ju välkommet om statsrådet också bevärdigade riksdagen med att ge rediga, tydliga och principiellt viktiga besked här i riksdagen i stället för på kongresser ute på stan, men det kan vi diskutera någon annan gång. Men det ska vara minst ett fullvärdigt postkontor, alltså. När det gäller lantbrevbäring har det funnits utredningsförslag om hur den ska uttunnas till att ske färre antal dagar i veckan. Kan statsrådet ge besked också om att lantbrevbäringen kommer att vara kvar i samma omfattning och med samma servicenivå som i dagens läge?
Fru talman! Får jag börja med att ta upp Elver Jonssons påståenden om min trovärdighet. Jag tycker faktiskt att det är lite slarvigt av en riksdagsman att kasta ur sig sådana dumheter här i kammaren. Det är slarvigt. Det är faktiskt så att alla de arbeten som regeringen har sagt att vi ska tillse när det gäller försvarsnedläggelserna kommer. De har redan kommit på de flesta ställen. Jag kommer att redovisa om en vecka hur vi nu har skapat 1 000 jobb. Och vi kommer att skapa fler jobb. Detta är slarvigt! Det andra som faktiskt också är lite beklämmande är att det här är en riksdagsman som själv har varit med i processen. Det var den borgerliga regeringen som 1992 beslutade här i kammaren att avreglera Posten. Jag vet inte om Elver Jonsson var här då, men det var faktiskt så. 1993 avreglerades Posten, och 95 % av den svenska postmarknaden. Posten, den svenska posten, vill jag påstå är ett av världens absolut mest välskötta postservicesystem. Det finns nästan ingen som kan konkurrera med den. Trots att vi nu har öppnat marknaden, trots att vi har 60 operatörer som konkurrerar med den svenska posten, behärskar Posten 95 % av postverksamheten. Det vill jag ha sagt. Jag tycker att vi faktiskt ska vara lite försiktiga när vi kastar ur oss en massa påståenden om trovärdighet. Jag skulle kunna ta upp väldigt mycket när det gäller Elver Jonsson, men det ska jag inte förnedra mig till att göra. Får jag sedan redovisa lite om de frågor som har uppkommit här. Det är faktiskt så att i dag har vi 1 800 postställen, som det heter på postspråk, där man kan göra s.k. postala tjänster. De är fördelade på det viset att vi har 900 kontor och 900 s.k. post-ibutik. De ska nu utvecklas till att bli 3 000. Det kommer att innebära att Posten kommer att ge en bättre service än tidigare. Det är också så att när man gör undersökningar och tittar på kunders krav och förväntningar visar det sig att post-i-butik är något som folk vill ha. Det är längre öppettider. Det är oftast bättre service i den meningen att det är närmare till posten än vad det var tidigare, när man hade postkontoret. Sedan till frågan om lantbrevbärare. Jag kan konstatera att det i dag finns 2 700 lantbrevbärare. De kommer att vara kvar. De som har den absolut bästa postservicen i Sverige är de i glesbygden. Det är så att människor på Östermalm eller Södermalm säger: Kan inte vi också få lantbrevbärare? Det är den bästa postservice vi har. För detta och lite till när det gäller servicen betalar svenska staten 200 miljoner kronor per år. Det borde väl också vara känt här. Och det ska inte bli någon förändring av det. Vad som kommer att hända med Posten nu är att vi kommer att få en förändring innebärande att vi får bättre service. Jag tycker faktiskt att Elver Jonsson borde ta till sig det och följa med i utvecklingen. Sedan vill jag också säga något om kassaservicen. Det har varit den stora frågan, och det finns ju en utredning som talar om att den ska gå ut på upphandling etc. Jag är motståndare till det. Jag tycker att vi nu ska bygga upp ett system där Posten ansvarar för kassaservice med minst samma nivå som vi har i dag. Det är vi överens med Posten om. Avslutningsvis vill jag säga till Per-Richard Molén att jag har inte gått ut och sagt att nu ska ni göra exakt så eller så. Det var så att Postens styrelse och ledning skrev ett brev till mig och sade: Det här ska vi uppnå när det gäller personal, service osv. Och det godtog jag. Sedan har jag efteråt gått ut och påpekat vad som stod i det brevet. Jag hoppas att jag inte blir inkallad till konstitutionsutskottet för det här, för det är Posten som har tillskrivit mig detta, och jag var väldigt noggrann med det.
Fru talman! Först vill jag säga ett par ord till Per Richard Molén, som har kommit statsrådet till undsättning genom att säga att nu måste vi ändå anamma en omstrukturering. Ja, självfallet. Men den måste ju ske på villkor som gör att den blir till medborgarnas fromma och där framför allt enskilda abonnenter säger: Det här blir bra. Det är där jag tycker att det kan brista i förberedelserna. Nu tycker statsrådet att jag har varit lösmynt på gränsen till oförskämdhet. Men en hel del av vad jag har sagt och av de här intentionerna delas ju av både de fackliga organisationerna och - inte minst - de tusentals kassörer man träffar. Jag rekommenderar statsrådet att gå in på närmaste postkontor och höra på de svåra frågor som postpersonalen just nu får för att det råder oklarheter. På en punkt, fru talman, är jag helt överens med statsrådet. Det är att lantbrevbäringen är Postens flaggskepp. Det är bra att Björn Rosengren här säger att den delen ska hävdas och bevaras. Sedan var det till frågan, och jag gissar att det kommer ett svar senare. Det var det här om postkontor i varje kommun som det har sagts och hur regeringen har tänkt sig det. Det kan väl knappast vara så att tätheten på postkontor, eller ska vi säga det glesa beståndet, ska jämställa kommuner som t.ex. Göteborg och Gullspång? Sedan har vi också hört lovet till de många affärer som ska ta emot. Jag tror också att det finns anledning att tänka sig insprängda serviceställen som affärer. Det kan vara ett mycket gott komplement. Men det intryck man får av hela hanteringen av den här frågan är att själva nedrustningen är garanterad. Men de ersättningsinsatser som skulle behöva lyftas fram är ytterst oklara. Nu säger statsrådet att inga postkontor ska stängas förrän det finns ett bättre alternativ till dagens service. Förändringar ska dessutom ske varsamt, och det ska bli bättre. Men det synes ju hjälpa föga då postgirot har flyttat in i andra domäner, om nu Konkurrensverket godkänner det, och statsrådet har inte givit något besked om hur det är i den delen. Det banksamarbete man haft med Nordbanken under många år upphör garanterat den 1 april. Det är inget aprilskämt, det är en bister verklighet. Man hänvisar till allmän bankservice när det gäller enskilda människors möjlighet att betala sina räkningar, något som enligt svaret ska vara garanterat. Men det sägs ingenting om den kostnad som det kan innebära för den enskilde. Redan i dag är ju avgiften för en enkel inbetalning nästan en halv hundralapp, och i tidningarna i dag sägs t.ex. att banken nu ska ta ut förskottsbetalning på ännu inte utförda uppdrag. Det är kanske en ond föraning om vad som kan vänta småkunder utan alternativ. Sedan var det en fråga som statsrådet inte kommenterade från min interpellation, och det är inte att begära att han kommer ihåg allt från den. Det var hur den postala servicen ska upprätthållas vid de allmänna valen. Med tanke på regeringsarbetets många skiftningar kan man inte ens utesluta nyval. Det skulle vara intressant att höra statsrådets funderingar omkring hur t.ex. poströstning ska gå till i den nya organisationen. Då kan knappast fler serviceställen anses vara tillräckligt. För även om en bensinmack kan ha en hög servicegrad när det gäller paketutlämning och frimärksförsäljning så duger det inte att en tömd oljedunk ska vara valurna. Det här är viktiga frågor som också kräver sitt svar.
Fru talman! Det som jag efterlyser är alltså ett större samspel med medborgarna i det här. Jag tycker också att vi måste se framåt, att vi måste se det nya, att det är en utveckling. Men det är, som jag sade tidigare, en stor klyfta mellan vad Posten ser som utveckling och vad medborgarna ser som avveckling. Även nu finns det ett glapp på ungefär 300 orter, läste jag i en debattartikel i Dagens Nyheter, där varken bankkontor eller lantbrevbärare finns. Hur ska vi lösa det? När sedan banker också lägger ned av lönsamhetsskäl får vi ett problem. Så jag skulle vilja efterlysa att statsrådet Rosengren hade bättre kontakt med kommunerna för att se hur vi kan lösa detta tillsammans. Jag tror ändå att just medborgarkontor skulle vara lättare för folk att anamma än att behöva vända sig till en handelsbod eller en kiosk för att få hjälp med det här. Man skulle även på ett medborgarkontor kunna få hjälp med Internetservice. De finns ju i dag en risk att tekniken rusar förbi den vanliga människan - även om det också finns väldigt mycket positivt med tekniken. Det finns alltså mycket att göra här för att utveckla detta tillsammans med medborgarna i stället för att köra över dem. Jag tycker att nästan alla som uttalar sig i denna fråga genast får ett brev från Postens vd. Det är väl i och för sig artigt. Men det ligger väl även något annat i att man försöker övertyga alla som kommer med en speciell åsikt i stället för att kanske gå ut och fråga människor vad de vill.
Fru talman! Jag noterar att näringsministern utlovar en kassaservice som är minst lika omfattande som tidigare. Det är ett löfte som diskonterar framtiden lite grann. Det innebär på något sätt minskade möjligheter för ett postaktiebolag att kanske vara tillräckligt flexibelt. Jag noterar med tillfredsställelse frågan om lantbrevbäring. Det är rimligt att människor oberoende av var de bor ska ha möjlighet att få den post som är adresserad till dem sig till handa. Det är en kostnad som vi från samhällets sida måste ställa upp på. När det gäller det ställningstagande som näringsministern gjorde i somras, så får jag automatiskt email från Näringsdepartementet. Det är naturligtvis mer de offentliga ställningstagandena. Av punkterna i e-posten framgick det inte att det var mer eller mindre en bekräftelse av de tankegångar och den handlingsplan som Posten har redovisat. Är det så är det helt okej. Jag har ingen anledning att betvivla Björn Rosengren i denna situation. Jag har bara en stilla vädjan om att en postorganisation som vi är överens om fungerar så väldigt väl bör vi ändock nu lämna i fred. Låt Posten och dess styrelse sköta verksamheten, och låt oss inte i alltför hög grad på något sätt lägga oss i denna process.
Fru talman! Till skillnad från Per-Richard Molén tycker jag nog att det är angeläget att vi som är politiskt förtroendevalda, och i synnerhet regeringens företrädare, ger väldigt tydliga besked om färdriktning, inriktning och servicegrad om vi har ambitionen att hela landet ska leva. Det har vi i Centerpartiet, och det säger sig regeringen också ha. Jag välkomnar därför, som jag sade tidigare, att Björn Rosengren nu talar i klartext om hur det ska vara och att det också har skett i samråd med Postens ledning och att man tycks vara sams om tagen och att det ska vara en hög servicenivå. Jag tycker att det var några frågor som Björn Rosengren inte svarade riktigt på. Kan vi få bekräftat också från riksdagens talarstol att det ska finnas minst ett fullvärdigt postkontor i alla kommuner? Det andra gäller lantbrevbäring. Det är ett bra alternativ för alla som har tillgång till det. Jag har själv haft lantbrevbäring under hela min uppväxttid och vet att det fungerar utomordentligt bra. Men det har ju funnits propåer om att man ska dra ned på lantbrevbäringen till några dagar i veckan. Jag vill gärna ha ett besked av ministern om hur han ser på detta, om serviceambitionen ska vara densamma på detta område fortsättningsvis också. Sedan kan man också urholka lantbrevbäringen på ett sätt som inte är särskilt bra för människorna. I mina hemtrakter i Forsa i Hudiksvall har Posten roat sig med att samla postlådorna i oerhört stora centraliserade lådsamlingar om 20, 30 eller 40 lådor med påföljd att människor som bor i hyreshus får gå 100 200 meter för att få sin dagliga post. Det handlar ofta om rörelsehindrade äldre människor som har svårt att gå. Det innebär alltså en neddragen service. Sedan påstås att detta skett i samråd med kunderna. Men det är en sanning med modifikation när det skickas ut ett brev som man har möjlighet att reagera på. Det är ett dåligt samråd. Även på den punkten är det nog angeläget att regering och riksdag talar om tydligt att det ska vara en minst lika god service som tidigare. Och då är det inte acceptabelt att rationalisera så hårt att människor får svårt att komma åt sin dagliga post.
Fru talman! Jag ska börja med att klara ut en fråga som jag kanske skulle ha klarat ut tidigare. Det handlar om vem som är ansvarig för Posten och Telia. Det är jag som är det. Det var jag tidigare också. Det har heller aldrig sagts att det inte skulle vara så. Jag ville bara nämna detta som en liten anmärkning, att man borde följa utvecklingen. När det sedan gäller de fackliga organisationerna har jag och Postens ledning träffat Seko, den stora fackliga organisationen på Posten, som tycker att detta är en utveckling som är bra. Seko är möjligen kritisk till att det inte går tillräckligt snabbt. Däremot har man riktat kritik mot Postens ledning. Men det har inte med denna utveckling att göra. Likaledes har Statstjänstemannaförbundet, som är mest berört när det gäller kassaservicen, självklart invändningar. Men samtidigt sker själva förändringen enligt den s.k. Teliamodellen. Jag vet inte om det kommer att ske så här nu. Men jag kan konstatera att ingen har blivit arbetslös efter den. Och jag förutsätter att Posten ska kunna sköta detta på samma utomordentliga sätt. Det är självklart att man kan titta på frågan om medborgarkontor. Det var den borgerliga regeringen och den dåvarande riksdagsmajoriteten som fattade beslut om avregleringen av Posten 1992. Jag tycker att det var fel att man gjorde den avregleringen då. Det enda landet i Europa som har avreglerat Posten är faktiskt T.ex. det engelska postsystemet Royal Mail är ett monopol som äger City Mail och konkurrerar med den svenska Posten. Men den svenska Posten får inte konkurrera i Storbritannien. Den tyska posten som är ett monopol - åtminstone ännu - konkurrerar och har blivit en global koncern. Man konkurrerar med Sverige och äger ASG. Jag har inte gillat den utvecklingen. Jag är faktiskt mot den utvecklingen. Men det var ni borgerliga som avreglerade Posten. Den är nu avreglerad, och då måste vi göra det bästa vi kan. Men jag vill också påstå att Posten har skött detta på ett utomordentligt bra sätt, och Posten har visat sig kunna vara oerhört konkurrenskraftig. Jag tror också att om man ser till rationaliteten har denna avreglering varit enastående för Posten. När det gäller frågan om kassaservice har vi i dag 1 800 postställen. 1 300 av dessa postställen har kassaservice. Det innebär att det inte ska bli sämre än det har jag sagt. Då klarar vi också lagstiftningen, dvs. att postlagen säger att vi ska upprätthålla en kassaservice som är allomfattande i hela landet. Då har jag svarat på den frågan. Vad jag har sagt, och som jag också är överens med Posten om, är att det ska vara minst ett kontor i varje kommun. När det sedan gäller lantbrevbärarna utgår jag från att det inte ska bli någon försämring när det gäller servicen. Jag delar Per-Richard Moléns uppfattning här att Posten måste hantera detta med utgångspunkt i de mål och krav som vi politiker och inte minst kunderna ställer på Posten. Det ligger liksom i själva avregleringen och konkurrensen. Och det kan inte vi detaljstyra. Avslutningsvis vill jag nämna något om frågan om poströstning som nu utreds. Posten säger att man kan fortsätta med det. Jag kan säga att vid det ordinarie riksdagsvalet 1998 och vid valet till Europaparlamentet 1999 så genomfördes förtidsröstning på ca
Fru talman! Det visar ju att poströstning också är något viktigt att hantera. Statsrådet säger att han egentligen var emot avregleringen och att det egentligen var mitt och andras fel att det skedde. Men vi är ändå överens om att detta rätt hanterat kanske är framtidens melodi. Och jag tror att tiden för de monopol som finns ute i Europa snart är räknad. En sak som inte har berörts så mycket här i dag är att det blir nya serviceställen med stora kassor. Jag har förstått att många affärsidkare som nu står färdiga att börja med postservice är bekymrade för bl.a. rånrisken. Den är ju alltför besvärande just nu. Sedan tror jag att det är viktigt att vi säger att det inte räcker att hänvisa majoriteten av medborgarna till dataanläggningar och egna IT-verktyg. Då tror jag nämligen att vi överger den stora grupp som inte har eller aldrig kommer att ha en dataanläggning. Jag tror, fru talman, oss emellan, att regeringen och Postens ledning kanske alltför mycket har låtit sig bländas av den nya informationstekniken. Den kommer säkert men det här lär ligga ett eller ett par decennier framåt i tiden. Jag är tacksam om statsrådet Rosengren tar med sig att detta inte får bli ett storskaligt projekt - jag får det intrycket; man kan ju misstänka att regeringen rentav tänkt i de banorna. När det gäller många affärstransaktioner går det säkert bra och i ett antal transaktioner blir det säkerligen IT-hanterat. Men när det gäller antalet människor kommer det att vara en väldigt traditionell postservice som efterfrågas. Därför skulle jag vilja sända med detta. Dessutom önskar jag att statsrådet med ett större allvar tar i detta. Det har ju redan sagts här i kammaren att statsrådet Rosengren nu har tagit sig an det här på ett helt annat sätt än han gjorde på ett tidigt stadium. Jag tror att det hade varit en fördel om det allvaret hade funnits med redan från början. Tack för debatten!
Fru talman! Under 1990-talet försvann hälften av alla kunder på Posten; detta av det skälet att man för post och kassatjänster söker andra vägar. Då kan man självklart ställa sig frågan: Ska vi ta pengar från socialbudgeten eller från någon annan del av budgeten för att upprätthålla de här kontoren, som faktiskt inte kan bära sina kostnader? Således måste vi hantera detta, och det hade vi fått göra oberoende av om det är avreglerat eller icke avreglerat. Detta tycker jag Posten hanterar i stort sett på ett utomordentligt bra sätt. Jag har uttryckt att vi hanterar frågan om kassaservicen. Den ska bli minst lika bra som tidigare. Exakt hur den ska se ut är något som Posten får återkomma till. Vi för en genomgående diskussion om detta och jag är övertygad om att vi kommer att klara av det. När det gäller traditionell postservice, dvs. brev och paket, är det i dag avsevärt bättre än det var för tio år sedan. Det kan alla olika undersökningar och studier visa. Alla kunder som hanterar detta via post i butik etc. är oerhört nöjda - mer nöjda än tidigare. Därför tycker jag att det är lite hårt att stå här och med stora penseldrag, lite oprecist, tala om hur det är - man har läst tidningen hit och dit. Bl.a. skulle jag ha tagit det här tidigare. Men då vill jag säga att jag har tagit det här fr.o.m. den dagen jag blev statsråd. Det har mellan mig och Posten skötts på ett utomordentligt sätt och vi ska landa bra i den här frågan också. Tack för debatten!

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat mig om jag avser att verka för att tillskjuta ytterligare medel till subventioner av vindkraft och på vilket sätt jag ska verka för att stimulera forskning kring konsekvenserna för människor och natur vid utbyggnad av havsbaserade vindkraftverk. Vidare har Rigmor Stenmark frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att klargöra det ekonomiska ansvaret för förluster vid fastighetsförsäljning till följd av vindkraftsanläggningar. Fru talman! Inom ramen för 1997 års energipolitiska program för omställning av energisystemet, som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet står bakom, lämnas ett 15-procentigt investeringsstöd till vindkraftsuppbyggnad. Eftersom efterfrågan på detta stöd har varit mycket stor har regeringen i budgetpropositionen 2001 föreslagit att ytterligare 40 miljoner kronor ska få användas för detta stöd under vart och ett av åren 2001 och 2002. Detta har också Centerpartiet mycket kraftigt tillskyndat. Vindkraften får också del av det tillfälliga stödet för småskalig elproduktion, som uppgår till 9 öre 2000:134) att stödet förlängs till utgången av 2002, och förslag till finansiering finns i årets budgetproposition. I budgetpropositionen föreslås också att skattefriheten för vindkraftsproducerad el, den s.k. miljöbonusen, ska gälla till utgången av år 2002. Avsikten är att dessa stödsystem på sikt ska ersättas av ett nytt marknadsbaserat stöd till förnybar elproduktion. Regeringen har föreslagit att ett sådant system ska införas, fr.o.m. I Vindkraftsutredningens slutbetänkande Rätt plats för vindkraften redovisas kunskapsläget när det gäller vindkraftverkens störningar av människor och djur i närområdet. Bl.a. behandlas buller och skuggstörningar och effekter på fågelliv, landlevande däggdjur, sälar och fisk. Även frågor om vindkraftverkens inverkan på landskapsbilden behandlas. Vissa allmänna riktlinjer anges, samtidigt som utredningen betonar att ytterligare kunskaper är angelägna. En nyligen tillsatt arbetsgrupp i Regeringskansliet har i uppdrag att genomföra en studie av övergripande förutsättningar för lokalisering av vindkraftverk i havs och fjällområden. För att förbättra kunskapsunderlaget ska arbetsgruppen bl.a. redovisa förslag till några områden, främst till havs, som kan bedömas som lämpliga för särskilda pilotprojekt. Även inom Statens energimyndighets forskningsprogram studeras vindkraftens effekter på landskap, djur och natur. Slutligen vill jag göra några klarlägganden när det gäller det ekonomiska ansvaret för förluster vid fastighetsförsäljning till följd av havsbaserade vindkraftsanläggningar. Frågan regleras i miljöbalken. Lagstiftningen innebär i korthet att den som med stöd av tillstånd till vattenverksamhet vidtar en åtgärd som skadar annans egendom ska betala ersättning för skadan . Frågor om ersättning avgörs av I miljöbalken finns också bestämmelser om skadestånd för miljöskador. Annan liknande störning kan vara förlust av skönhetsvärden. Skadeståndsfrågor avgörs av Miljödomstolen . Det blir alltså domstol som avgör om en förstörd utsikt ger rätt till skadestånd.
Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till näringsministern för svaret på min interpellation.

Jag tycker att det är djupt olyckligt när det blir på det sättet. Men nu har det nog lugnat sig lite grann och det är bra. Faktum är ju att kärnkraften ska läggas ned i Sverige. Inom en viss tid kommer det naturligtvis även att få effekter för Forsmarks kärnkraftverk som finns i samma kommun som de tilltänkta vindkraftverk som är anledningen till min interpellation och som det informerats om. Det är naturligt att människor påverkas känslomässigt i kärnkraftsområden. Det har jag respekt för. Många har ju i dag sin direkta försörjning där. Men redan nu vill jag säga att Centerpartiet, och därmed även jag, naturligtvis står fast vid den energiöverenskommelse som träffats mellan tre partier och som riksdagen har beslutat om. Vi i Centerpartiet anser att det är oerhört viktigt att överenskommelsen ligger fast. Kärnkraften ska ersättas och ett hållbart energisystem ska byggas. Det måste byggas på förnybara energikällor. I svaret i dag pekar näringsministern på att man i Vindkraftsutredningens slutbetänkande Rätt plats för vindkraften redovisar kunskapsläget när det gäller effekter för människor och djur i närområdet. Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt om näringsministern även redovisade vad man kom fram till i denna fråga. Jag tycker också att det är väldigt bra att man går vidare och tillsätter olika grupper. Men vad som gäller är framför allt att Vindkraftsutredningen sade att det behövs ett kvantitativt mål för vindkraftsutbyggnaden. Alla människor ute i landet - det visar framför allt debatten i Uppsala län - känner inte alls till vad som händer. De vet inte vilka utredningar som är på gång. Det vet inte vad forskare kommer fram till och, det värsta, de vet inte heller vad regeringspartiet har för ambitioner. Det faller även över på andra partier. Man känner en väldig osäkerhet. Debatten ute i landet blir på så sätt fullständigt osaklig, oresonlig och emellanåt också förvirrad. Det gagnar inte en ny energipolitik, en fortsatt omställning av energisystemet som är ett måste och som betjänar oss alla. Jag hoppas att näringsministern svarar lite tydligare på mina frågor om vad som är konsekvenserna.
Fru talman! Efter att ha hört näringsministerns svar tycker jag ändå att det finns skäl att ställa frågan: När är det vinden och den egna bärkraften som ska börja driva vindsnurrorna och inte som nu de statliga subventionerna? I realiteten är det t.o.m. värre än det som interpellanten Rigmor Stenmark skriver i sin interpellation - 60 %. Subventionsträsket när det gäller vindkraften närmar sig nivån 75 %. Närmare 3 av 4 kr till vindkraftsproducenten består av statliga och andra subventioner. Det handlar dels om det tillfälliga stödet på 9 öre, dels också om den s.k. miljöbonusen eller skattefriheten på i dag 16,2 öre och som med den föreslagna höjningen kommer att vara 18 öre per kilowattimme. Det handlar om investeringsstödet på 15 % som motsvarar mellan 3 och 5 öre per kilowattimme. I de här subventionerna ingår ändå inte kostnaderna för att förstärka elnätet, som ju normalt inte täcks av vindkraftsproducenten. Vindkraftspolitiken påminner i fråga om bidragspolitiken om den värsta sort av bidrag. Det leder till misshushållning, det genererar felaktiga investeringar och minskar utrymmet för andra angelägna åtgärder. Jag menar att det finns skäl att lära av historien.

Jag menar att det finns utrymme för vindkraft i ett svenskt energisystem, men det ska baseras på egna meriter, egen bärkraft. Det finns skäl för vissa statliga insatser och då i form av stöd till forskning och teknisk utveckling, men det finns skäl att fasa ut produktionsstödet. Det finns också skäl att ställa frågan till näringsministern: Hur mycket ska vindkraften få kosta i form av subventioner? Ser statsrådet någon gräns för miljardrullningen? I dag, med en liten volym vindkraft, är det lätt att bära subventionerna. Men Göran Persson har tidigare talat om produktioner på i storleksordningen 10 terawattimmar och som då skulle generera mycket stora belopp i subventioner. Det finns skäl att ställa frågan: Varför ge så stora statliga subventioner till byggprojekt i känsliga miljöer när de inte ens bär sina egna kostnader? Det talas annars, fru talman, mycket vackert om det hållbara nya energisystemet. Jag tror att det är mycket viktigt att det hållbara energisystemet också är hållbart ekonomiskt och inte beroende av en mångmiljardrullning i form av statliga subventioner.

Fru talman! Jag är glad för det fortsatta stödet till vindkraften i avvaktan på införandet av gröna certifikat. Ett problem i sammanhanget är att utbetalningarna av stödet kan ta sådan tid att små belånade företag riskerar att gå i konkurs. Dels tar beslut i EU tid, dels tar Energimyndigheten väldigt god tid på sig. Det kan ta närmare ett år innan ersättningen går ut. Totalt 27 öre per kilowattimme infrusna under oviss tid skapar stor osäkerhet hos dem som vill investera. Ett förslag som jag har sett är att staten betalar ut ett förskott i form av ett räntefritt lån till de små producenterna, så att de kan få betalt månaden efter produktionen. Jag undrar hur näringsministern ser på detta.

Fru talman! Får jag börja med att konstatera i fråga om bidragen att de är tillfälliga fram till år 2003, då elhandlare eller elkunder ska börja köpa, som det nämndes, gröna certifikat. Då får vi en mer på marknaden orienterad upphandling av detta. När det gäller utbetalningarna är det Energimyndigheten som betalar. Där har det tagit lite tid. Det beror på att man har väntat på kommissionens godkännande. Det har att göra med att detta är en form av stöd, och det ska godkännas av kommissionen. Det har tagit tid. Nu betalar Energimyndigheten ut mycket snabbare än tidigare. Frågan har tagits upp om prövningsförfarande och vilka tillstånd som krävs etc. Energimyndigheten har nu uppdrag av regeringen att göra s.k. planeringsmål, där man ska beskriva det som efterfrågades här. Jag kan i övrigt inte ge mera exakta svar än vad jag givit. Det är projekt som har dragit i gång. Det är domstolar som prövar. Det kan inte regeringen styra, utan det måste prövas i varje enskilt fall om man får sätta upp de här, om man ska ha en ersättning, om det är en skada på natur osv. Det får prövas från fall till fall. Det gäller även Öregrundsgrepen, där man avser att bygga en vindkraftspark av den typ som diskuteras. Där ska tidigt samråd med länsstyrelsen vara. Man ska också samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Efter samråd ska länsstyrelsen besluta om projektet kan antas ha betydande miljöpåverkan. Om så anses vara fallet ställs särskilda krav på ytterligare samråd med statliga myndigheter och kommuner och även med allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. Särskilda krav ställs också på miljökonsekvensbeskrivningen. För mindre anläggningar eller enstaka aggregat är det länsstyrelsen som beviljar tillstånd. På det sättet går det till. Anläggningarnas storlek ska också tillåtlighetsprövas av regeringen, dvs. anläggningar med tre eller fyra aggregat och en sammanlagd effekt på minst 10 megawatt. Detta innebär att regeringen avgör huruvida verksamheten ska tillåtas och att Miljödomstolen beslutar om närmare villkor för verksamheten. En eventuellt utbyggnad av vindkraftverken i Öresundsgrepen kommer alltså att prövas mycket noggrant. Än en gång: Frågan om det föreligger skadestånd etc prövas det av Miljödomstolen. Det är alltså domstolen som avgör detta.
Fru talman! Det är bra att näringsministern kommer med förtydliganden. Det tackar jag för. Jag kan inte låta bli att beröra detta med subventioner. När jag ställde interpellationen tog jag också upp jämförelsen med statliga subventioner till kärnkraft och alternativa energikällor. Den frågan avfärdade man och ville inte svara på. Jag har svårt att förstå varför, men jag respekterar det. Miljardrullning, säger Ola Karlsson. Det skulle vara intressant att gå in på den debatten, men jag tar den inte nu, eftersom vi kom överens om det. Fru talman! Det händer mycket på energiområdet nu. Det är intressant att följa det som händer i mitt hemlän Uppsala, i Ångströmslaboratoriet. Jag antar att näringsministern tagit del av forskarnas arbete med bl.a. solenergi. Man säger t.ex. att sol-el om tio år kommer att konkurrera med naturgas. Det skulle vara intressant för den moderata partigruppen att åka dit också. I en artikel i tidningen Olja & miljö, en tidning för energi och miljö, från oktober 2000 kan jag läsa en mycket intressant uppgift: "ABB skiftar fokus och satsar på alternativa och förnyelsebara energikällor som vind och sol. Företaget ser detta område som en mycket stor tillväxtmarknad." Det är intressant, för ABB är känt för att ha en avvisande hållning till alternativa energikällor. Omorienteringen mot förnybara, småskaliga energilösningar kan därför upplevas som häpnadsväckande. Jag tycker att det är intressant. Vindkraft är världens snabbast växande energikälla. Den växer med 40 % om året och anses i dagsläget vara den förnybara energikälla som är mest intressant, även ur kommersiell synpunkt. För många, bl.a. energimyndigheten i Sverige, är storskaliga och havsbaserade vindkraftverk också ett prioriterat område. Nu behövs det krafttag från näringsministern för att undanröja de hinder som trots allt finns, så att det inte bara blir informationsmöten runt om i landet och osakliga debatter. Ett byggande av vindkraftverk måste komma i gång på fler ställen i Sverige. För det krävs en riksplan. Om jag har tolkat det rätt håller man på och jobbar med det. Det behövs också en översyn av skatteproblemen för vindkraften. Frågan om vindkraft är inte okomplicerad, det erkänner jag. Å ena sidan har vindkraften oerhört stora fördelar: Den är förnybar, inhemsk och ren. Men å andra sidan finns det en viss opinion mot vindkraft. Skattesystemet påskyndar inte utbyggnaden. Det finns också ett regelverk och en byråkrati som måste klaras ut. Vi var nyss på länsstyrelsen och fick en bra rapport om det krångliga i tillståndsgivningen. Det handlade om kommunens roll och länsstyrelsens roll. Sätt i gång, näringsministern, och låt det blåsa friska fläktar nu!
Fru talman! Det finns skäl att konstatera att vindkraften i dag subventioneras med ungefär 30 öre per kilowattimme. Samtidigt straffbeskattas kärnkraften med ungefär 2,7 öre per kilowattimme. Detta är sagt som en ren sakupplysning. Näringsministern ser fram emot ett system med gröna certifikat, som lyfter ut stödsystemet ur statsbudgeten, i alla fall den del som gäller nioöringen och den s.k. miljöbonusen. Men ett system med gröna certifikat kommer att innebära att elkonsumenterna i slutändan får betala mycket mer för vindkraften än för annan kraft. Det finns skäl att återupprepa frågan: Hur mycket får vindkraften kosta i form av subventioner? Jag är glad om jag får ett svar. Ser statsrådet någon gräns för miljardrullningen? Om vi ska ta Göran Persson på allvar när han pratar om en produktionsvolym på 10 terawattimmar vindkraft per år, handlar det med dagens subventionsnivåer om en årlig kostnad på ungefär 3 miljarder kronor. Med gröna certifikat syns inte summan i statsbudgeten. Men den kommer att synas i plånboken för dem som köper el. Gärna vindkraft, men det ska vara på vindkraftens egna meriter. Varför subventionera stora anläggningar som stör miljön, när de inte ens bär sina egna kostnader?

Fru talman! Jag tycker att jag har svarat på samtliga frågor. I frågan om hur mycket man kan subventionera vindkraften ligger egentligen ingenting. Jag anser att man kan och måste subventionera vindkraften, för att den ska kunna byggas ut och därmed bli konkurrenskraftig. Den är ett alternativ, en förnybar energikälla. Det är vad vi ska försöka eftersträva alltmer. Därför är det rimligt att vi subventionerar vindkraften, sett i perspektivet att vi successivt ska lägga ned kärnkraften. Det är den uppfattning regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Rigmor Stenmark säger att vi ska satsa nu och bygga ut. Det är vad vi gör. Därför tillskjuter vi mer pengar. Men det är en balansgång mellan många intressen - naturintressen, skönhetsvärden osv. Målet är att vi ska bygga ut med fler vindkraftverk, men det ska balanseras. Då går det inte att skjuta från höften. Etablering av nya verksamheter eller utbyggnad av infrastruktur medför nästan alltid någon form av intressemotsättningar. Ingen vill ha den nya vägen eller nya anläggningar för t.ex. avfallshantering invid sin stuga. De ska helst ligga någon annanstans. Det brukar kallas för NIMBY-syndromet - not in my backyard. Det är välkänt. Det är därför vi har en noggrann och oberoende prövning av denna typ av ärenden, där olika intressen vägs mot varandra. Vi har ingen annan väg att gå. Då kan det ibland vara en del som tycker att det går för sakta. Det går faktiskt sakta därför att det måste gå rätt till. Regeringen har tillfört mer pengar, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. När det gäller utbyggnaden av vindkraften har vi en överenskommelse med Vänsterpartiet och Centerpartiet. Vi är även överens med Miljöpartiet om att arbetet ska påskyndas, och vi tillför mer pengar. Men det måste ske så att det inte skadar andra värden.
Fru talman! Åtminstone somliga partier här i riksdagen förstår att ett modernt samhälle kräver ett modernt energisystem. Kärnkraften är på väg bort. Det är bra. Ett hållbart energisystem måste bygga på förnybara energikällor. I dag finns i Sverige ett fyrtiotal vindkraftverk på Öland och ett hundratal på Gotland. De producerar 0,04 respektive 0,12 terawattimmar. Vindkraftsutredningen, som kom för drygt ett år sedan, föreslår att man ska bygga ut vindkraften så att den svarar mot en produktion av 10 terawattimmar. Det är lika mycket som de två kärnkraftsaggregaten i Barsebäck levererade när båda var i drift. Överfört till öländska förhållanden skulle det behövas 250 gånger mer energi än vad som produceras i dag. Huvuddelen av en så stor etablering av vindkraftverk måste ske havsbaserat, vad jag förstår. Det är onekligen vår svenska kust som är intressant. Det gäller också Öregrundsgrepen, i den del av landet som jag representerar. Det är viktigt att svenska folket får signaler om vad det handlar om. Man kan också jämföra med Danmark, som har 4 000 vindkraftverk och Tyskland, som har 5 000. Sverige ligger således långt efter och måste forcera, om vi ska kunna säga att vi satsar på vindkraft. Jag inser också att man måste subventionera för att komma i gång. Det skulle ha varit intressant att titta på hur mycket man subventionerade kärnkraftverken, när de en gång startade.

Herr talman! Moderaterna har begärt den här debatten mot bakgrund att det för andra året i rad är färre elever som uppfyller behörighetskraven till gymnasieskolans nationella program. Visserligen skulle det kunna förklaras med att lärarna på grundskolan nu använder det nya betygssystemet annorlunda än det tidigare, men det är ändå alarmerande uppgifter som är värda att tas på största allvar. Det räcker inte att hänvisa till en rad undersökningar som visar att den svenska skolan faktiskt står sig väl i en internationell jämförelse. Vi måste också sätta sökarljuset på de mörka fläckarna och arbeta för att förbättra skolan. Men jag vill redan nu vända mig till Moderaterna och till Bo Lundgren: Vi vet vad ni håller på med. Ni inbillar er att ni ska få det skolpolitiska initiativet genom att systematiskt peka på varje brist och framställa det som en katastrof. Vi har inga problem att ta den här debatten. Vi gör er inte tjänsten att låtsas som om ingenting finns att kritisera, som om allt är som det ska, för så är det inte, inte alls. Men frågan om hur skolan ska utvecklas är i högsta grad en politisk, ideologisk fråga. Det är skillnad på partiernas skolpolitik. Mest skillnad är det förstås mellan just vänster och höger. Låt mig ge några exempel på vägval där vi står på olika sidor, exempel som också kan tjäna uppgiften att presentera vänsterns syn på hur skolan måste förändras. Herr talman! Låt oss för det första tala om pengar. För även om skolans problem inte kan lösas med bara ökade resurser så är det en avgörande fråga. Om alla - tjejer såväl som killar - ska få det stöd de behöver krävs fler anställda i skolan, och det kostar faktiskt pengar. Därför är det utmärkt att Vänsterpartiet nu börjar få gehör för sina envisa krav på mer pengar till kommunerna och mer pengar till skolan. I den senaste budgeten avsätts 17 1⁄2 miljarder kronor till skolan fram till år 2006. Det är pengar som väl behövs eftersom nedskärningarna under de borgerliga åren i början av 90-talet var kraftiga på många håll i landet. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att kämpa för än mer pengar till kommunerna och till skolan medan Moderaterna i sitt alternativa budgetförslag drar ned de pengar som kan användas till skolan med 4 miljarder kronor år 2001. Och sedan fortsätter neddragningarna år efter år. Vänstern satsar på skolan, högern drar ned. För det andra: Vänsterpartiet har flera gånger varnat för explosionen av privata, s.k. fristående skolor. Att det främst är välutbildade och höginkomsttagare som söker sig till de fristående skolorna för sina barns räkning bekräftades nyligen av både Skolverket och kommittén Välfärdsbokslut. Segregationen ökar och med den klasskillnaderna - allt detta med Högerns intensiva stöd medan Vänsterpartiet föreslår stopp för vinstdrivande skolor och ett kommunalt veto mot etablering av fristående skolor. Vår utgångspunkt är att skolan självklart ska bedrivas i offentlig, gemensam regi och att det där ska finnas utrymme för pedagogiskt nytänkande. Vänstern menar att skolan ska vara en mötesplats; en skola för mångfald. Högern skapar uppdelning och åtskillnad; en enfaldig skola. För den som - för det tredje - vill skapa en skola där läroplanen faktiskt kan genomföras finns det inga hållbara argument för betygen. Förbättrade utvecklingssamtal kan ge den information som elever och föräldrar behöver för att förbättra skolarbetet, och som Skolverket nyligen konstaterat sker antagningen till gymnasieskolan bättre betygsfritt. Högern vill i stället ha flera betygssteg, fler skriftliga prov som naglar fast elever och lärare i en hierarkisk maktordning och som luktar gammaldags auktoritär katederskola. Mot kritiskt tänkande, helhetssyn och skoldemokrati står korvstoppning, ytinlärning och underkastelse. Den står mellan vänster och höger, Vänsterpartiet och Moderaterna. Herr talman! Moderaterna påstod inför den här debatten att man skulle presentera sitt, som man sade, program för en bättre skola. Den som kan sin TV Disney kan lätt parafrasera Djungelboken: Nåja, det gick ju ganska fort. I stället har vi fått höra en massa vackra ord som bör granskas noga. Klär man av den moderata skolpolitiken den täckande guldlasyren är det den gamla råa klasskolan som träder i dagen. Det är befästande av maktskillnaderna mellan tjejer och killar i skolan. Det är skolan som utbildningsmaskin för näringslivets krav. Ser man igenom den tomma retoriken hos Bo Lundgren blottläggs ökad segregation mellan dem som är födda med guldsked i mun och dem för vilka livet är en kamp för värdighet. Moderaterna har valt sida. Vänsterpartiet, vill jag framhålla, har också valt sida.

Herr talman! Jag tror knappast att någon fråga kan vara viktigare att tala om här än hur vi utformar våra barns arbetsmiljö och vilken uppbackning vi ger lärarna, som näst efter oss föräldrar är de vuxna som betyder mest för våra barns utveckling. I dag är det en vanlig skoldag i Sverige. En ängslig liten Oskar sitter och funderar på var han ska gömma sig på rasten för att slippa bli retad eller kanske slagen. Hundra tusen barn - minst - är i samma situation som Oskar. Oskars lärare fattar inte hur han ska få tiden att räcka till i dag. Förutom själva undervisningen har han utvecklingssamtal, arbetslagsmöte och prov att rätta. Rektorn har just kommit tillbaka från en utbildningsvecka med många goda föresatser, men pappersjobbet har hopat sig på skrivbordet. Kommunpolitikerna väntar på besked om budgeten - nedskärningar på minst en miljon i år igen. Så här ser verkligheten ut, inte för alla men för väldigt många av dem som vi pratar om i dag. För nästan exakt tio år sedan beslutade riksdagen att skolan skulle målstyras och decentraliseras. Kommunerna skulle få ansvar för att organisera arbetet så att målen kunde uppfyllas. Jag satt inte i riksdagen då, men trots det är jag beredd att försvara det beslutet. Det måste vara en riktig tanke att kommunerna, som ser väldigt olika ut och har olika förutsättningar, får forma verksamheten utifrån sina egna förhållanden. En reform tar tid att sätta sig, och visst finns det många exempel på att kommunerna ännu inte klarar sin uppgift. Många har t.ex. inte förstått att en skolplan inte är en produkt som man tar fram på kommunkontoret. Det måste vara en process där lärare, övrig skolpersonal, elever och föräldrar är med. Först då kan planen bli ett bra underlag för de enskilda skolornas arbetsplaner. Och det är där, i varenda skola, som förtroendet och ansvaret slutligen måste läggas för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för elever och personal, för det är där kompetensen finns. Alla elever ska ha uppnått godkända resultat när de lämnar grundskolan. Det slås fast i målen. Trots det duggar rapporterna tätt om att alltför många elever lämnar grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna tillräckligt bra för att klara sig. Man kan fråga sig om det är verkligheten eller kartan som inte stämmer. Kan man t.ex. förvänta sig att Ahmed, som kom till Sverige i årskurs 7, ska hinna i fatt sina kamrater och uppnå godkänt betyg i svenska i årskurs 9? Det är ju som att förvänta sig att en som släpps i väg två sekunder senare än alla andra i ett hundrameterslopp ska hinna i kapp vid mållinjen. Att alla som börjar i årskurs 1 samtidigt ska uppnå godkänd nivå på exakt samma tid är en nästan lika stor utopi. Vi har olika förutsättningar som människor både när det gäller begåvning och social miljö, och därför måste det få ta lite olika lång tid att uppnå kunskapsmålen. Att införa tioårig skolplikt förändrar inte saken. Behåll den nioåriga skolplikten, men gör skolstarten flexibel så att den anpassar sig efter barnens mognadsgrad. Utnyttja också oftare den möjlighet som faktiskt finns i dag att ge barn som har behov av det ett extra år. Det kan sättas in så snart det står klart att t.ex. läsförmåga eller läsförståelse inte uppnåtts. För att lärarna ska ha möjlighet att avgöra vilket stöd eleverna behöver krävs regelbundna avstämningar, Kalle Larsson. Det krävs kunskapskontroller. Det är inte att nagla fast någon. Utvecklingssamtalen måste resultera i skriftliga handlingsplaner som elever, lärare och föräldrar fattar beslut om och genomför med gemensamma tag. Betyg med fler steg måste också sättas tidigare än i dag - senast i årskurs 6 anser vi. Skolor som vill börja sätta betyg ännu tidigare ska ha möjlighet att göra det i samråd med föräldrarna. Det finns förslag, och det är frustrerande att ingenting händer, skolministern. De flesta utvärderingar som gjorts har fokuserats på att mäta det som är lättast att mäta, nämligen just kunskapsmålen. Men det ger långt ifrån hela sanningen om utvecklingen i skolan. Därför har också debatten hamnat snett när den helt koncentreras på hur många elever som inte är godkända i kärnämnen. Förra året kom en rapport som var ett försök att mäta elevernas förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden. Det visade sig att det finns en stark tendens att lägga ansvaret för att lösa problem på polisen eller rättsväsendet. Eleverna ser inte sin egen roll när det gäller att försvara och upprätthålla de moraliska värdena. Enklare uttryckt: Om du gör något olagligt men inte åker fast har du inte gjort något fel, är en moralregel som tycks omfattas av alltfler ungdomar. Om vi inte lyckas påverka den inställningen under skoltiden, kan vi se fram emot en ganska skrämmande samhällsutveckling, även om alla kan läsa och räkna. Att konstatera det kan kanske uppfattas som ett försök att lägga ännu mer sten på lärarnas redan övertunga börda. Men så tror jag inte att det är. Att skapa ett klimat med arbetsro, ordning och respekt för varandra ger också automatiskt bättre kunskaper. Trygghet och självförtroende är den bästa grogrunden för inlärning. Utan det ena får vi inte heller det andra.

Herr talman! Jag är övertygad om att kunskapen är den enda hållbara vägen till social utjämning och lika möjligheter för alla människor. Kunskap är den viktigaste välfärdsfrågan. Och visst är det då bra att vi diskuterar skolan i riksdagens kammare och på många andra ställen. Men samtidigt är det ju trist att vi ska behöva ta om samma debatt igen och igen. Men det bekräftar väl något som Centerpartiet och många andra har sagt, nämligen att det krävs krafttag i skolan. Någonting måste göras, och vi här måste ha en tro på framtiden. Det visar väl också på att de åtgärder som jag och andra har efterlyst har uteblivit och att regeringen och skolministern inte tagit till sig av kritiken. Men samtidigt så bidrar ju dessvärre debatten till att förstärka bilden av skolan som ett problemområde genom att man ständigt ältar de problem som finns snarare än att agera och finna åtgärderna för dem och lyfta fram de positiva exemplen. Sanningen finns, som vi alla vet, någonstans mittemellan. Det finns problem. Vi vet att var tionde elev går ut grundskolan utan godkända kunskaper. Vi vet att var femte elev har problem att läsa en vanlig dagstidning. Men det finns också mängder av goda exempel, skolor som trots en besvärlig situation och svåra förutsättningar har vänt utvecklingen och lyckats nå varje elev utifrån dess enskilda behov, skolor där lusten att lära står i centrum för arbetet. Och vi har som politiker mycket att lära av dessa skolor. Och vi ska lyssna och ta till oss. Det är nämligen utifrån dessa goda exempel som vi kan skapa en grund för den framtida skolpolitiken. Vi ska vara tydliga. Vi ska ge redskapen och resurserna direkt ut till dem som har kunskaperna ute på skolan. Men framför allt måste vi ju ha den positiva inställningen. Tyvärr tycker jag att detta inte syns lika mycket som det borde göra. Kanske är det i grunden en ideologisk fråga. För mig är det helt naturligt att tro att alla elever kan och vill lyckas, att man formar en politik som låter elever växa och känna tilltro till framtiden. Det står i stark kontrast till dem som menar att vi måste acceptera ett visst svinn på vägen - att alla inte kan, inte vill eller inte har möjlighet att lära. Och visst tar det olika lång tid, och visst lär elever på olika sätt. Men det är också det som är den stora utmaningen för oss att ta, att hitta det sätt som varje elev lär på och möta eleven på elevens villkor, inte att standardisera, centralisera och likrikta som ett par partier här i kammaren tycks tro är den rätta vägen. Men synsättet står i lika stor kontrast till dem som tror att det är snällt att ställa låga krav, att man kan sänka ribban så att alla kommer över på första försöket och att flytta problemet framåt till någon annan gång någon annanstans. Att inte ställa krav på grundläggande kunskaper är tvärtom att svika eleverna. Kravlöshet må vara kul för stunden, om ens då, men det är samtidigt ett livslångt svek som i längden bara minskar elevernas egna förmåga och därmed också möjlighet att själva bestämma och att växa som människor. Herr talman! Utgångspunkten för hela skolpolitiken borde därför vara att kunskap är en rättighet för alla och inte ett privilegium för några få. Och det mantra som styr borde vara att alla elever kan lära, att alla elever vill lära men att de gör det på olika sätt. Och den naturligaste slutsats som man kan dra är att varje skola lokalt ska kunna utarbeta detta, förutsatt att man har resurserna och redskapen. Jag vill peka på ett par saker som är Centerpartiets väg eller inriktning för den framtida skolpolitiken. För det första: Slå fast individernas rätt till kunskap. Det är hög tid att skolpolitiken utgår från elevens rättigheter till kunskap snarare än att fokusera på hur man lär ut och på vilken tid. En individuell rätt till kunskap innebär säkert att skoltiden kan variera från elev till elev. Men det innebär också en rättvisa och förutsättningar för fortsatta studier och en möjlighet för eleven att ta sig in på arbetsmarknaden. För det andra: Sätt fokus på de viktigaste kunskaperna, men kom ihåg att alla elever lär på olika sätt och att det tar olika lång tid. Vi måste våga ha höga förväntningar på elevernas förmåga, men vi måste också respektera att läroprocessen ser olika ut. Och för att möta elevers olikhet är det dags att man ser till att alla elever får en egen individuell studieplan som ger möjlighet att anpassa skolan till varje elev snarare än att man försöker hitta något slags genomsnittsmall som man ska försöka gå igenom. Eleven ska ges det stöd, de resurser och den tid som krävs. Både elever och lärare ska ha arbetsro. För det tredje: Ge skolorna frihet. Men ställ också krav på framgång. Lokal frihet är inte frihet att misslyckas. Det är en frihet att välja hur man ska lyckas. Herr talman! En skola som utgår från att alla elever vill och kan lära, att lärare vill och kan undervisa, att skolledare vill och kan leda skolarbetet är också en skola som ger förutsättningar för alla elever att klara de godkända kunskapsmålen.

Herr talman! Ingegerd Wärnersson har nu varit skolminister i 24 månader, och det har varit de missade möjligheternas månader. Inför varje sådant här tillfälle byggs det upp förväntningar: Nu måste hon väl ändå komma med några besked, så att situationen kan börja förbättras. Men varje gång är det likadant. Skolministern har använt halva sin tid i denna debatt, men hon har fortfarande tio minuter kvar, och förväntningarna finns kanske fortfarande: Måtte hon ge några besked som gör att hoppet tänds att socialdemokraterna har förstått någonting av skolans kris. När det t.ex. gäller det som står i centrum för den här debatten, kvalitetsproblemen i grundskolan, sade ju Skolverket helt nyligen att vi måste sänka kraven - vi klarar inte att upprätthålla det här med att man måste vara godkänd i svenska, engelska och matematik. Det är så typiskt! Det är ju alltid så numera i skoldebatterna att någon säger: Når vi inte målen, ja, då sänker vi målen. Där skulle det ha varit ett gyllene tillfälle för Ingegerd Wärnersson att säga nej. Det hände inte så mycket positivt under Ylva Johanssons tid heller men en av få positiva saker var att vi i bred enighet sade att ingen ska kunna fortsätta i gymnasiet utan att ha klarat svenska, engelska och matematik i grundskolan men ingenting sades om det. Ingegerd Wärnersson sade: Jag träffar ingen som vill ha valfrihet. Ja, det beror kanske på att de som vill ha en annan skola redan har hoppat av. Det är ju ett jätteproblem i gymnasiet att så många slutar. På t.ex. byggprogrammet är det 30 % som hoppar av. De vill ha valfrihet i den meningen att de vill ha en yrkesutbildning i tonåren som motsvarar deras förväntningar men vi ställer inte upp med en sådan gedigen yrkesutbildning. Vi - inte jag, utan majoriteten i denna kammare - har bestämt om en strömlinjeformad gymnasieskola där alla ska pressas ihop och bli ungefär likadana. Det är många som inte ställer upp på det och då finns för dem bara vägen att hoppa av. inte godkända betyg. Ytterligare 25 % får inte sådana betyg att de når uppsatta mål för gymnasieskolan, alltså högskolebehörighet. Detta är en katastrof - men inga besked i dag heller från Ingegerd Wärnersson om hur yrkesprogrammens kvalitet ska kunna höjas. Det är nu mycket avgörande dagar för svensk skola. Då syftar jag inte på den här extradebatten i riksdagen. Den riskerar väl, tyvärr, att bli lika utan besked från regeringen som så många andra. Nej, jag syftar på någonting som händer på en annan arena, nämligen i löneförhandlingarna mellan Kommunförbundet och lärarförbunden. Det är ju nu en kraftmätning där framför allt LO säger: Vi accepterar inte att lärarna får mer i påslag än vi. Vi ska fortsätta den utveckling som pågått i 25 års tid - att akademiskt utbildade personer i offentlig sektor, numera i praktiken mest kvinnor, inte ska ha en bättre reallöneutveckling. Jag begär inte att skolministern personligen ska lägga sig i löneförhandlingarna men det skulle ha varit en mycket välkommen markering om den högsta ansvariga för skolpolitiken i detta land hade sagt att vi för att lyckas med skolan måste klara lärarrekryteringen och att det i sin tur förutsätter att vi är redo att ge lärarna rimligt betalt. Det hade faktiskt varit en draghjälp som också Kommunförbundet skulle ha uppskattat, för de inser situationen. De inser att de måste betala sina lärare bättre men de känner också trycket utifrån. Det hade, som sagt, varit ett välkommet handtag men också det uteblev tyvärr. Ingegerd Wärnersson säger nu att grundskolan mer ska präglas av förskolans pedagogik. Vi har hört det där förut. Högskolan gymnasifieras. Gymnasiet grundskolefieras och nu ska grundskolan förskolefieras. Men tänk om det finns de där ute som har andra pedagogiska idéer! Skulle det inte vara oerhört viktigt att också slå fast att skolornas självständighet är någonting oerhört centralt i den fortsatta skolutvecklingen? Ni genomförde en kommunalisering. Då talades det så vackert om att makten skulle spridas men det vi ser just nu är precis tvärtom. Mer och mer makt tas ju tillbaka till den centrala nivån, och den centrala nivån representeras av Ingegerd Wärnersson som vill använda sin makt till att pressa på pedagogiska lösningar som många lärare känner sig främmande inför. Detta är väldigt alarmerande. Ett valfrihetens samhälle förutsätter en kunskapsskola. Ge oss beskeden, Ingegerd Wärnersson, som ju är den som kan ge oss den kunskapsskolan!

Herr talman! Mitt yngsta barn började skolan nu i höstas. Då damp det plötsligt ned brev från Lars Leijonborg. Till dig som har barn som börjar skolan, stod det. Leijonborg skriver att han har en treåring hemma som hela tiden lär sig nya ord och som en dag frågade vad skola är. Då hade Leijonborg svarat: Skolan, min son, är där man läser sig läsa, skriva och räkna. Någon dag senare, berättar Leijonborg i brevet, ser han ett TV-reportage om situationen i den svenska skolan. Då kom han ihåg sitt svar till sonen. Han insåg med ens att det inte stämde. Skolan är inte en plats där man lär sig läsa, räkna och skriva, skriver Herr talman! Det är brev och utspel av den typen som sprider och göder en orättvis bild av den svenska skolan som ett stort misslyckande. Nog lär man sig läsa, skriva och räkna i skolan, även om inte alla når upp till nivån Godkänd i matematik, svenska och engelska. Det är viktigt att vi har en nyanserad bild av skolan. De allra flesta trivs och skaffar sig goda kunskaper men det finns - detta ska inte förnekas - de som behöver mer hjälp. Det är viktigt att den hjälpen sätts in så tidigt som möjligt. Vi måste öka våra insatser för att få antalet elever med icke godkänt i kärnämnena så litet som det bara går. Det är viktigt för självkänslan och det är viktigt för möjligheterna att klara fortsatt utbildning och samhällsliv. Vi måste öka resurserna till elever med behov av särskilt stöd. Vi måste förstärka resurserna och få in mer personal i skolan. Det gör vi under de närmaste åren i den budget som Miljöpartiet, regeringen och Vänsterpartiet har enats om. Folkpartister, kristdemokrater, centerpartister och, inte minst, moderater borde ägna sig åt lite självrannsakan och eftertanke. När började de barn skolan som slutade grundskolan i somras och vars betygsstatistik nu fått Moderaterna att begära en särskild debatt? Jo, hösten 1991. Vad mera hände hösten 1991? Jo, vi fick en borgerlig regering som sanerade svensk ekonomi på ett sådant sätt att barnen och skolan blev lidande. De generella statsbidragen till kommunerna skars ned. Borgerliga politiker ute i kommunerna skar och skar i skolans budget 1992, 1993 och 1994. I min hemstad, Lund, skar borgarna ned med 30 miljoner kronor under de här tre åren. Det finns luft i systemet, sade den ledande moderate skolpolitikern, när jag kritiserade nedskärningarna i skolstyrelsen. I Uppsala skar man bort 20 % av skolans personal. Över hela landet försvann en massa fritidspedagoger, specialpedagoger, skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer, vaktmästare och, inte minst, lärare. De här personalnedskärningarna drabbade naturligtvis i första hand elever med behov av särskilt stöd. Det var de som fick betala priset för den borgerliga budgetsaneringen och det är de som nu fått betyget Icke godkänd i ett eller flera kärnämnen. Nu pågår arbetet med att bygga upp det som har raserats men det arbetet försvåras ofta av borgerligt agerande ute i kommunerna. Det är ju där som de konkreta besluten fattas om satsningar eller nedskärningar på skolans område. Sett till statistiken är det otvetydigt så att det satsas mer på skolan i kommuner med rödgrön eller socialdemokratisk majoritet än som görs i kommuner med borgerligt styre. Uppbyggnadsarbetet pågår, som sagt, för fullt. Miljöpartiet har tillsammans med regeringen och storleksordningen 15 miljarder extra går under de närmaste fem åren till skolan för anställning av mer personal. Till detta kommer extra medel för kompetensutveckling av lärare och kvalitetssäkringsmedel till förskolan. Vi får också en ny modern lärarutbildning. Men det tar tid att utbilda lärare och att bygga upp skolmiljöer som raserats. Att moderater och folkpartister under den här perioden försöker driva opposition genom en kombination av svartmålning av skolverkligheten och krav på mer betyg och mer ordning och reda är beklämmande. Det är inte det som elever med läs och skrivsvårigheter behöver. Det är inte det som elever med invandrarbakgrund behöver. Avslutningsvis, herr talman, vänder jag mig mot det våld på verkligheten som Kalle Larsson begår när han försöker framställa det som att vi bara har att välja mellan vänster och höger i skolpolitiken. Det finns faktiskt ett modernt framtidsalternativ, det gröna. Det gröna alternativet innebär en frihet att utvecklas i samverkan. Vi behöver inte välja mellan utslagning genom konkurrens, som är Högerns och Bo Lundgrens väg, och centralstyrning och enkelriktning, som är Vänsterns och Kalle Larssons väg. Med goda resurser och en kvalitetsgranskning från samhällets sida som garanterar varje barns rätt till kunskap och trygghet kan vi få en mångfald och kvalitet i frihet.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga till Matz Hammarström att det får vara hans rätt, om han vill kalla vacklande, vinglande och tvehågsenhet för ett framtidsrecept. Jag nöjer mig med att konstatera att det går en skiljelinje mellan höger och vänster i svensk politik, och definitivt i svensk skolpolitik. Det handlar inte om att man, som Inger Davidson eller Sofia Jonsson, upprepar självklarheter som att regelbundna avstämningar är nödvändiga eller att kunskap är viktigt. Det handlar om att vi börjar diskutera vilken kunskap det gäller, Sofia Jonsson, och vad avstämningarna ska mäta, Inger Davidson. Fortfarande är frågan om när Karl XII dog mycket vanligare och viktigare i svensk skola än frågan varför eller hur människor levde under den tid han regerade. Lars Leijonborg vill höja lärarlönerna. Som företrädare för ett arbetarparti är det lätt för mig att hålla med om det. Det är helt enkelt en lönekamp. Men inga nya pengar presenteras från Folkpartiet och Lars Leijonborg. Frågan måste ställas: Varifrån ska pengarna till de höjda lärarlönerna tas? Blir det högre skolmåltidsavgifter, sämre läromedel, nedlagda fritidsgårdar eller sämre socialhjälp? Svaret på den frågan är Lars Leijonborg kammaren skyldig. Jag hade en förhoppning om en någorlunda seriös debatt, Bo Lundgren. Men jag förstår att Bo Lundgren inte är en värdig motståndare i ett sådant sammanhang. Det är uppenbart att Bo Lundgren inte är intresserad av att diskutera hur ni ska finansiera de många och stora skattesänkningar ni vill genomföra. Vi har räknat på era förslag. Jag kan enkelt konstatera att det blir mindre pengar till kommunerna som kan användas för skolan. Därför måste man kalla saken vid dess rätta namn, nedskärningar. Man kan försöka bilda nya begrepp - nationell skolpeng osv. Faktum kvarstår dock, att moderat skolpolitik och Bo Lundgren innebär mindre pengar till kommunerna och skolan. Mellan oss en avgrund. Detta fyller mig med stolthet.

Herr talman! Det är därför att det finns politiker som Kalle Larsson som man måste upprepa en del självklarheter. Om lärarna ska kunna sätta in det stöd som behövs, måste de veta vilket stöd varje elev behöver. Ibland kan det vara bra att veta under vilket århundrade Karl XII levde. Efter den här debatten kan vi konstatera att stödpartierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, är ivrigare att försvara regeringspolitiken än skolministern själv. Det är ett intressant konstaterande. Ingegerd Wärnersson har sagt att hon ska vända sig till Kristdemokraterna. Då skulle jag gärna vilja att hon svarade på vad regeringen vill med friskolorna. Det verkar bekymra regeringen nästan mer än någonting annat, trots att de i förhållande till alla andra skolor är mycket få. Min viktiga fråga är varför elever som går på det individuella programmet på gymnasiet inte får välja en fristående skola. Varför får inte asylsökande och handikappade barn välja en friskola? Jag kan icke förstå de bestämmelserna. På Fryshuset, där jag har funnits med under en period, finns en fristående gymnasieskola. Den skulle passa utmärkt för många som går på individuellt gymnasieprogram. Därigenom skulle de så småningom kunna komma in på ett nationellt program. Men där får man inte ta in de eleverna. Slutligen tror jag att det behövs mer okonventionella metoder än de vi har pratat om i dag. Jag läste häromdagen att ett pris för grundskolor ska införas. Det kallas för skolpriset Spira. Det är lärarförbunden, ett stort försäkringsbolag och en stor morgontidning som har instiftat det. Det ska ges för utvecklingsarbete och social miljö, till dem som utvecklar basämnena eller övriga ämnen. Det är ett bra initiativ. Det kommer att visa sig att utvecklingsarbete inte alltid handlar om att allt gammalt är dåligt och allt nytt bra. Alla ni som jobbar och kämpar varje dag i skolorna, sätt i gång och visa att ni är bra, för ni finns!

Herr talman! Visst blir man lite ledsen i ögat när man återigen får höra samma gamla problemformuleringar här i kammaren. Var finns tron på någonting nytt? Var finns de konkreta förslagen och lösningarna? Var finns grunden för den nya skolan? Det är synd att skolministern sparar diskussionen med mig. Antingen är det för att hon inte har något direkt att invända eller komma med eller också är det för att hon tar till sig de redskap och de konkreta förslag Centerpartiet har. Jag hoppas på det senare, eftersom det ger beröm. Vi ska lägga grunden och ge redskapen. Vi ska ge makten och möjligheterna åt de människor som har kunskap att arbeta med barnen. Vi ska inte vara de som bromsar och stoppar upp, som säger att de som inte har möjligheter i skolan ska ställas utanför. De hamnar i ett utanförskap, utan framtidstro. Centerpartiet ger resurserna. Vi har utformat redskapen. Frågan är om skolministern också är beredd att göra det. Visst blir man fundersam när skolministern återigen tar fram kravet på att centralisera, styra från högsta ort med pekpinnar och bestämma vad som är rätt och fel. Hon vill byråkratisera pengarna och ge dem till Skolverket, där man sedan ska dela ut till dem som kanske är behövande. Nej, ut med resurserna direkt till skolorna! Ut med friheten! Ge redskapen åt dem som har kunskapen om skolan! Visst är det dags att lyfta skolan, skolministern. Lyft lärare, elever och föräldrar. Ge eleverna rätt till kunskaper. Slopa den nioåriga grundskolan där tiden är viktigare än elevens förutsättningar. In med resurserna, ge lokal makt och stärk lärarna i deras pedagogiska roll. Kunskapen är den viktigaste välfärdsfrågan. Om vi struntar i att ge den chansen blir dagens debatt inte bara ett fint protokoll att lägga i någon kammare. Den blir också ett svek mot alla lärare, elever och föräldrar ute i skolorna.

Herr talman! Jag vill inte ge upp hoppet om någon människa. Skolministern har fortfarande sex minuters debattid kvar. Jag och många med mig längtar efter konkreta besked. Ingegerd Wärnersson säger att det är klart att hon också vill att eleverna ska bli godkända i kärnämnena i grundskolan. Min fråga var mycket konkret. Skolverket har föreslagit att kravet på godkänt i svenska, engelska och matematik ska slopas. Hur ställer sig skolministern till det förslaget? Det skulle vara en mycket välkommen signal om skolministern sade nej till det och att det är fel väg. Skolverket menar att fler måste komma in på gymnasiet. Alltför många hamnar på det individuella programmet. Men det räcker inte med att komma in. Man måste komma ut också. Det är att lura våra unga om vi säger att de klarar gymnasiet utan förkunskaper. Ge besked på den konkreta punkten! Även om det vore så att Moderaterna ville förstatliga skolan ska ordet diktatur sparas till debatterna med Kalle Larsson. Han tog upp lärarnas löner i sitt inlägg. Jag har, möjligen till skillnad från Bo Lundgren, uppfattningen att skolan ska tillföras de extramedel som Ingegerd Wärnersson har talat om. Skulle inte den öronmärkningen kunna göras så att pengarna också fick användas till högre lärarlöner? Ni säger att det ska vara fler vuxna i skolan. Men det är väl inte likgiltigt vilka vuxna som finns i skolan? Det finns 17 000 tjänster som i dag är besatta med obehöriga lärare. Ska de kunna besättas med behöriga lärare måste vi uppvärdera läraryrket. Då behövs det högre lärarlöner och de öronmärkta pengarna. Såvitt jag förstår är det inte möjligt med er uppläggning. Ge besked också på den punkten.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Kalle Larsson: Nej, vi är varken vacklande, vinglande eller tvehågsna i vår inställning till de fristående skolorna. Vi anser att de fristående alternativen är en viktig och omistlig del av den svenska skolverkligheten och att de ska ha samma ekonomiska villkor som de kommunala skolorna. Skolan har på grund av alltför knappa resurser inte lyckats ge tillräckligt stöd till elever med behov av särskilt stöd. Men vi bör ändå uppmärksamma att lärarna, som haft en mycket pressad arbetssituation under år av nedskärningar och knappa resurser, ändå lyckats i sin uppgift att ge den stora gruppen av elever en fullgod skolgång med bra resultat. Vi ska inte ta ifrån Sveriges kämpande lärarkår äran av att ha lotsat skolan och den stora majoriteten av eleverna genom de magra åren. De har gjort en jätteinsats. Grundskolan har under den senaste tioårsperioden inte bara fått vidkännas nedskärningar utan också fått ändrade arbetsdirektiv i en rad olika avseenden. Det gäller allt från nya skolplaner, läroplaner, kursplaner och krav på lokala arbetsplaner till ny organisation och nytt huvudmannaskap. Det skolan framför allt behöver under den närmaste tiden är arbetsro och ökade resurser. Det lärarna behöver är fler kolleger. Visst, Lars Leijonborg, är de väl värda högre lön.